Herr talman! I nuvarande skede av de nordiska överläggningarna är det inte lämpligt att gå in på några detaljer rörande de frågor som behandlas där, men jag vill göra några allmänna reflexioner mot bakgrunden av det även historiskt sett stora projektet med en nordisk tullunion. Projektet är stort, kanske främst ur psykologisk synpunkt, och det är uppenbart att svårigheter tornar upp sig framför oss. Jag skall teckna en något vanvördig bild och säga att det nordiska badvattnet känns kallt, om man står och känner sig för med foten. Alltid är det någon tå som det sticker till i. Det finns emellertid inte många som förnekar att en nordisk tullunion på lång sikt skulle vara till fördel för alla de nordiska länderna. Varje folkgrupp inom respektive land skulle tjäna på att en sådan union kom till stånd. Övergångssvårigheter torde = alltså komma att uppstå för vissa näringsgrenar. Jag vill deklarera att när vi i folkpartiet förordar en nordisk tullunion — ur helhetens synpunkt — så gör vi det i medvetande om att övergångssvårigheterna måste bäras av alla gemensamt. Det svenska folket får räkna med att gemensamt bära de bördor som kan komma att läggas på t.ex. jordbruket. Här duger det inte att sväva på målet. Socialdemokrater som sitter i regeringsställning har en särskild svårighet genom att en nordisk gemenskap försvårar möjligheterna att styra enbart efter eget huvud. I ett nytt läge måste man lyssna till andra, och det kanske är svårt för ett parti som är mer inställt på regleringsverksamhet än andra. Det kanske är särskilt svårt efter en valframgång. Jag hälsar emellertid med tillfredsställelse att statsminister Erlander, såvitt jag förstår, verkligen har satsat på att försöka få till stånd en nordisk tullunion, och jag önskar honom lycka till. Jag nämnde att det finns risker för det socialdemokratiska partiet. Men risker finns för alla partier. Lurpassande beträffande vissa folkgruppers — och därmed väljargruppers — särintressen kan komma att skymma blicken för det gemensamma målet, allas bästa. Från folkpartiets sida vill vi medverka till att försöka överbrygga de klyftor som kan finnas. Frågan om den vidgade gemenskapen kan, herr talman, tyvärr råka i den situationen att den kan utredas sönder; man kan hålla på för länge. För min del är jag dock övertygad om att vi, även om vattentemperaturen i det nor diska gemensamhetsbadet inte känns så behaglig för alla, så måste vi ändå hoppai. Regeringens förslag till riksdagen, statsverkspropositionen, innehåller inga märkliga nyheter. Statsråden har tagit det lugnt efter ett gott val. Men statsråd som vilar på sina lagrar har placerat dem på fel ställe. Konjunkturläget är nu något bättre än det var vid den här tiden för ett år sedan. Det bör slås fast, samtidigt som vi kan konstatera att socialdemokratiska spådomar efter valet om att det ekonomiska lyckoriket väntade bakom hörnet hittills har slagit fel. Det var inte alla socialdemokrater som spådde så, men en del gjorde det. I finansplanen uttrycker man sig med ovanligt stor försiktighet om framtiden. Det finns åtskilliga reservationer i de något ljusare framtidsperspektiv som anger grundtonen i finansministerns uttalanden. Tveksamheten är utan tvivel berättigad. Osäkerheten om framtiden är stor på några punkter. Finansministerns avvägning av konjunkturpolitiken i dagens situation — jag betonar att det gäller dagens situation — kan jag i stort sett dela. Ett undantag utgör situationen i norrlandslänen, där arbetslösheten är besvärande stor. Vi föreslår att extra åtgärder omedelbart sätts in för att förbättra situationen i Norrland. Jag skall återkomma till detta. Valutaoron från hösten 1967 och från vissa tillfällen under 1968 är över. Frågan är hur pass definitivt. Finansministern har rätt i att här finns ett faromoment. Med tanke på både vårt ekonomiska läge i allmänhet och eventuella nya valutakriser måste vi sträva efter en betydande förbättring av handelsbalansen. Det allvarliga bekymret med de låga industriinvesteringarna kommer här in i bilden. Ökade investeringar i näringslivet har nämligen en benägenhet att öka trycket på valutareserven. Därför är det viktigt, som vi tidigare och i år i flera motioner har betonat, att verkligen vidtaga en serie åtgärder för att möjligen förbättra vår situation. En förutsättning för bättre balans är att hela näringslivets konkurrenskraft stärkes. Jag trodde att detta var en uppfattning som delades av alla. Till min förvåning, eller jag kanske skall säga undran, ser jag att finansministern uttrycker sig litet oklart. I finansplanen sägs att det »krävs en bibehållen och i vissa fall förstärkt konkurrenskraft hos det svenska näringslivet». Alltså endast i » vissa fall». Vilka svenska företag eller näringsgrenar har det så välordnat att deras konkurrenskraft i förhållande till utlandet inte skulle behöva stärkas? Vi vet att man på de flesta håll i våra konkurrentländer satsar på att bli skickligare, helst mycket skickligare än motsvarande företag i Sverige. Finns det då några svenska företagare, som nu — så här efter valrörelsen — kan få betyget att de inte behöver höja sin konkurrenskraft? En av vägarna att förbättra möjligheterna för svensk export är vidgad information i utlandet om Sverige och svenska varor. Regeringens snåla förslag till Sverigeinformation visar att den inte inser betydelsen av förbättrad PR för Sverige. Tydligen anser man att det mesta är väl beställt. I höstas biföll riksdagen en motion som jag väckt med förslag om att samordna och effektivisera de exportfrämjande åtgärderna. Med den inställning som regeringen har får man kanske vänta på resultatet. Handelsministern har ju inte tidigare varit intresserad av att själv ta initiativ. Om jag skulle vara litet elak skulle jag vilja säga att kanske det socialdemokratiska ungdomsförbundet inte tycker om saken, och då är det väl inte så mycket att göra åt. Uppenbart är i varje fall att socialdemokraterna vacklar när det gäller denna sida av inställningen till näringslivet. Samtidigt satsar de flesta av våra konkurrensländer starkt ökan En av orsakerna till att de svenska industriinvesteringarna har varit oroande låga de senaste två åren och att vi haft osedvanligt stor arbetslöshet har varit det tidvis för höga ränteläget. Jag bortser då från sådana situationer som internationella valutakriser, då särskilda åtgärder måste vidtas, även beträffande räntorna. I annat fall kan vi riskera kapitalflykt till länder med väsentligt högre och därför fördelaktigare räntor för placerare. Om penningpolitiken skall kunna vara ett av den ekonomiska politikens instrument måste den emellertid planeras så att man har hyggliga marginaler att röra sig med, både uppåt och nedåt. Räknar man med nödvändigheten av att inför risk för inflation få höja räntan, är det stor skillnad om man måste sätta in bromsen, räntehöjningen, från ett lägre eller högre utgångsläge. Från regeringens sida brukar man när dessa saker diskuteras framhålla att det inte varit allmänt verkande medel som behövts för att stimulera takten i näringslivet utan främst specialinriktade. Jag noterar emellertid med tillfredsställelse att LO och Industriförbundet — LO så sent som i torsdags — har uttalat samma uppfattning som folkpartiet, att kostnaderna för lånat kapital har varit alltför höga under de två senaste åren. Ingen hävdar att penningpolitiska åtgärder enbart skulle räcka till för att upprätthålla samhällsekonomisk balans, det vill jag betona. En avgörande fråga för konjunkturpolitiken i dag är om det blir högkonjunktur och om det finns risk för inflation under den närmaste tiden. För min del tror jag att det inte är sannolikt att vi kommer i den situationen under det närmaste halvåret. Går man längre fram och kommer till slutet av år 1969, finns det anledning att inte utesluta den möjligheten. Regeringen har heller inte gjort det. Regeringen säger att det i nuvarande läge är nödvändigt att satsa på en stramare ekonomisk politik för nästa budgetår. Frågan är om detta är en riktig beskrivning av den finansplan som vi nu diskuterar. Inom parentes, herr talman, vill jag fullgöra den plikt som enligt traditionen tillkommer den som talar först i remissdebatten i första kammaren, nämligen att yrka remiss. På grund av att vi har denna debatt senare än vanligt har statsverkspropositionen = till stora delar redan remitterats. Därför ber jag nu att få yrka remiss på återstoden, dvs. finansplanen, till vederbörande utskott. Och så åter till budgeten. I ett avseende är budgetförslaget stramare, Det sparande som finansministern pålägger svenska folket är större än tidigare. Regeringen lägger dessutom i sin argumentering stor vikt vid att den statliga upplåningen nu skall bli så mycket mindre än under innevarande år. 3 500 miljoner kronor lånar man upp i år, och 2500 miljoner kronor tror man att det skall bli fråga om nästa år. Det skulle alltså bli en miljard mindre i upplåning. Allt talar för att detta är osannolikt. Det har väl också regeringen på känn. För det första finns inte upptaget något anslag för lönehöjningar för de statsanställda. I fjol räknade man med 400 miljoner kronor. Ingen kan väl kritisera mig om jag bara för exemplets skull utgår från den siffran. Drar man 400 från 1000 är man nere i 600. För det andra kommer det anslagskrav på tilläggsstat senare under året. Låt oss säga att 100 miljoner kronor försvinner på det sättet. Då är vi nere i 500 miljoner i stället för de 1000 som lånebehovet skulle minska med. För det tredje är det, som finansministern själv anmärker, inte alls säkert att skatterna kommer att betalas in så mycket snabbare som han räknat med, vilket är en förutsättning för hans budgetresonemang. Där kan alltså större delen av de återstående 500 miljonerna försvinna. Mot bakgrunden av bland annat dessa tre omständigheter undrar jag var regeringen får underlag för påståendet att man lägger fram en stramare budget. I den allmänna debatten har de senaste dagarna klargjorts från folkpartiets och centerpartiets sida att vi har omprövat vår inställning till motionsverksamheten. Hittills har vi mycket ofta gått in i en detaljanalys på ett i och för sig stort antal poster i de budgetförslag regeringen lägger fram. Denna arbetsmetod är närmast unik i parlamentariskt styrda demokratier. Prövningen under två korta veckor vid riksdagarnas början kan dock aldrig bli ett genomarbetat alternativ till de tusentals sidorna och förslagen i statsverkspropositionen. Under 1960-talet har en stegrad otillfredsställelse rått med denna metod. Av dessa och andra skäl har vi därför nu valt att inrikta oss på att mera markera den viljeinriktning på lång sikt vi har för våra strävanden. Vi hoppas emellertid att kunna bidra till att bredda underlaget för en mer långsiktigt inriktad politisk debatt, något som den svenska demokratin verkligen behöver. Vi kommer också att under året från folkpartiets sida på ett mer markerat sätt än tidigare utanför riksdagen föra ut till offentlig debatt material för en, som vi hoppas, ingående diskussion om centrala samhällspolitiska frågor. För vår del ingår alltså avståndstagandet från den av högern en gång lanserade tanken på så kallade skuggbudgeter endast som ett led i ett försök att bidra till en vitalisering av den politiska debatten i vårt land. En av de företeelser som mest högljutt kritiserats på senare tid är marknadsekonomin, och jag skall anföra några principiella synpunkter på denna, vilka också berörts i några av våra motioner. Det är ingen tillfällighet att de största ekonomiska framstegen, de bästa resurserna att bidra till trygghet och omvårdnad för alla växt sig starkast i de demokratiska länderna där marknadsekonomin legat till grund för det ekonomiska livet. Det är inte de ekonomier som varit grundade på mer eller mindre långtgående inslag av marxistisktsocialistiska teorier som gett de bästa förutsättningarna att tillgodose det allmännas intresse. Marknadsekonomin kan «emellertid inte fungera väl utan att det föreligger vissa grundförutsättningar. Och jag skall ange några. God samhällsekonomisk balans är en av dessa, och här har statsmakterna en huvuduppgift. Planeringen av de offentliga insatserna måste göras under stor öppen redovisning. Här brister det. Det är inte bara det att man söker dra en slöja över vissa saker, t.ex. planeringen inom <:kommunikationsdepartementet. Planeringen är också bristfällig. Man arbetar med i stort sett endast ett ekonomiskt perspektiv. Den statliga långsiktiga ekonomiska planeringen måste arbeta med flera alternativ för att kunna ge medborgarna vägledning då de skall skaffa sig en uppfattning om samhällets utveckling. Mot nuvarande statliga planeringsarbeten kan riktas samma typ av kritik som nu gör sig starkt gällande beträffande stadsplanearbetet. Det är i båda fallen för den oinvigde ett svårtillgängligt material att arbeta sig in i. Den ekonomiska planeringen måste underlätta en samordning av det offentligas insatser inom skilda områden. Man måste sträva efter att i god tid få en uppfattning om de problem som möter stat och kommun. Öppen redovisning hjälper företag och organisationer att samverka. Mer långsiktig planering ger statsmakterna bättre möjligheter att bedöma den statsfinansiella utvecklingen. Man får fastare grund för nödvändig angelägenhetsgradering av de många kostnadskrävande åtaganden som ligger framför. Man kan bättre väga in verkningarna av reformer både på lång och kort sikt, t.ex. skattereformer, social Det vi förordar är alltså något annat än en marxistisk planekonomi. En sådan har som utgångspunkt att centraldirigerande planerare, teknokrater, skall kunna ha tillräcklig överblick, tillräcklig insikt för att i detalj sitta och bestämma om vad som skall investeras och vad som skall produceras. Då får man verkligen stora risker för godtycke och misstag i bedömningen. Med bättre statlig planering skulle man också kunna ställa större krav på näringslivet att bedriva sin verksamhet under sund konkurrens och i samverkan med det allmänna. Jag noterar med tillfredsställelse att finansministern säger att regeringens politik måste vara inriktad på att upprätthålla en effektiv konkurrens. Det är bra att detta sägs, då så många socialistiska element spyr sin galla över den fria konkurrensen och förnekar att den är ett nödvändigt medel för att nå effektivitet. Jag vill tillägga att det aldrig kan bli fråga om ett val av den typ som t.ex. statsministern brukar framhålla, ett val mellan konkurrens och samverkan. Vi måste ha både konkurrens och samverkan. Marknadsekonomin kan inte upprätthållas utan att staten har vissa kontrollmedel i sin hand, vissa möjligheter att avbalansera olämpliga följder av näringslivets beslut. Det är här vi ser med viss förvåning på en del uttalanden från socialisthåll. De som säger sig företräda den marxistiska eller socialistiska samhällsuppfattningen uttalar sin misstro mot dem som arbetar inom näringslivet; i någon mån skiftar ordalagen alltefter närheten till valdagen, men misstro har man. Företagarna och de stora grupper av tjänstemän och experter, som leder företagen i vårt land, anses oftast handla av rent företagsegoistiska motiv. Det egendomliga är, att de som säger så tydligen går ut från att övriga yr kesgrupper gör sina insatser av helt andra och ädlare motiv. Här rör det sig alltså om någonting så intressant som människouppfattningen. Enligt socialistisk uppfattning präglar yrket karaktären. I detta är man klart trogen den marxistiska historieuppfattningen. Det är de materiella tingen som bestämmer människornas handlande — tydligen är det dock därvid bara fråga om vissa bestämda yrkesgrupper. Hade man ett annat jobb, vore man en annan människa med annan moral, enligt socialistisk uppfattning. Samtidigt hävdar dessa personer — och de finns i någon mån innanför men mest utanför socialdemokratin — att vi skulle kunna ha ett stort framåtskridande även om den ekonomiska stimulansen inte fanns. Här har givetvis det socialdemokratiska partiet ett problem, och jag skall inte försöka lösa det. Däremot vill jag hävda att de försök som görs att efter yrkestillhörighet enkelt dela in människorna i bra och dåliga, i solidariska och osolidariska — en indelning som jag här spetsat till, det medger jag gärna — bottnar i något så fundamentalt galet som en felaktig människouppfattning. Självfallet uppvisar alla mäninskor en blandning av goda och mindre goda böjelser. Vi gör bra och mindre bra saker. Det gäller också företagare och företagsledare. En marknadsekonomi kan inte fungera utan att staten t.ex. har kontroll över monopol och karteller; det är en urgammal liberal uppfattning. Manchesterliberalismen var aldrig en reell politisk handlingslinje. De liberalt politiskt verksamma har också hävdat detta. Folkpartiet har i år liksom en rad tidigare år företagit stärkning av dessa kontrollmöjligheter, utöver vad regeringen föreslagit. Men det är bara ett exempel. Allt det som produceras i marknadsekonomin är inte bra varor, inte nöd vändiga varor. Marknadsekonomin kan därför inte fungera på bästa sätt om inte konsumenterna får tillräckligt med information för att kunna göra ett vettigt urval bland de varor och tjänster som bjuds ut. Ökad satsning på konsumentupplysning har folkpartiet år efter år krävt, men det går väldigt långsamt när den socialdemokratiska regeringen skall tillgodose detta samhällsintresse. Jag säger med avsikt »samhällsintresse» därför att det är fråga om ett för alla gemensamt intresse, oberoende av om de formellt sett är producenter eller ej. Alla är ju konsumenter. Här finns stora uppgifter för den som vill göra en insats i upplysningens tjänst. Men jag vill tillägga en sak: låt oss slippa centrala »tyckare» som skall dirigera produktionen i den riktning de anser att konsumenterna måste rikta sitt urval. Några överförmyndare på konsumentområdet finns det inte behov av. — Jag skall inte säga mera på denna oerhört viktiga punkt. Fru Hamrin Thorell kommer att senare diskutera problemet. När vi från folkpartiets sida betonar nödvändigheten av kontroll över den centrala statsmakten, regeringen och dess många organ, sker det utifrån samma människouppfattning som leder oss till att kräva kontroll över näringslivet och balanserade insatser. Det ligger i den mänskliga naturen att ibland falla för frestelsen att utnyttja maktpositioner för åtgärder som inte är objektivt motiverade. Vi är motståndare till ett förstatligat näringsliv. Jag påstår inte att socialdemokraterna har föreslagit något helt förstatligat näringsliv, utan jag försöker diskutera frågan mer principiellt, vilket jag hoppas uppmärksammas. Ett förstatligat näringsliv skulle ge de politiska instanserna en alldeles enorm makt, och vi tycker nog att den makt som statsmakterna redan har sannerligen inte är liten. I detta sammanhang vill jag ta upp Sund konkurrens borde innebära bl.a. konkurrens på lika villkor mellan enskild och statlig företagsamhet. Det är ganska märkligt hur räddhågade socialdemokraterna visar sig vara att mera konsekvent genomföra detta i praktiken. Några exempel: Statliga företag får ofta kreditförmåner som privata inte kan få. Den statliga affärsbanken skall enligt regeringen gynnas av de statliga institutionerna och företagen. Sund konkurrens skulle givetvis i stället innebära att den bank som ger den bästa servicen på de rimligaste villkoren skulle man göra affärer med, oavsett vilken bank det var. Nej, socialdemokraterna är tydligen rädda för att Kreditbanken då inte skulle klara sig tillräckligt bra. Vilken anledning skulle det annars vara? De flesta statliga företag behöver inte drivas så rationellt att de går med vinst. Just det förhållandet att ett företag är lönsamt är ju annars ett bra bevis på att det drivs effektivt. Uppräkningen skulle kunna fortsätta, men exemplen räcker. Socialdemokratins välvilliga inställning till den fria, sunda konkurrensen stannar i många fall utanför statliga företags direktörsdörrar. Innanför kommer den inte. Den stora arbetslösheten i Norrland visar på ett dilemma som regeringen befinner sig i. Man har vägrat att ta till allmänt stimulerande åtgärder i sådan omfattning att de skulle ha påverkat norrlandslänen. Det skall i stället vara planmässigt och punktvis insatta åtgärder, säger socialdemokraterna. Norrlandspolitiken har dock hittills varit mer improviserad än planmässig, vilket fått svåra konsekvenser för invånarna. Situationen för befolkningen i Norrland har förvärrats. Trots att läget på arbetsmarknaden som helhet förbättrats har vi stor arbetslöshet i Norrland, och i vissa områden stiger den. Lokaliseringspolitiken har haft positiva effekter för Norrland men inte så stora som man ursprungligen hoppades. Hindren för lokalisering i t.ex. Norrlands inland är inte i första hand av ekonomisk natur. Ett av de mest väsentliga skälen till svårigheterna för industrilokalisering där är osäkerheten inför framtiden. Man vet inte om utflyttningen kommer att fortsätta, vilket i så fall skulle resultera i en sämre service, som i sin tur påskyndar utflyttningen, osv. i en ond cirkel. Detta är sannerligen ingen bra jordmån för initiativ — man uppfattar läget så där uppe. Därför måste invånarna där garanteras en viss minimiservice. Annars fortsätter den olyckliga utvecklingen. I detta sammanhang kommer också frågan upp om sänkta kostnader för personoch godstrafik samt billigare elström för Norrland — kanske också för Gotland. Gotland är verkligen ett specialproblem i sammanhanget, som det kanske finns anledning att återkomma till i andra sammanhang. Vidtog man dessa förändringar beträffande taxor och kostnader, skulle det betyda en hel del för Norrland. Vissa verkstäder som statliga företag sätter i gång för eget bruk kan med fördel förläggas till Norrland. Från militärt håll betonar man att om det blir för litet folk i Norrland försvåras försvaret av denna landsdel. Det vore då rimligt att försvaret undersökte om det inte fanns möjligheter att förlägga en del verkstäder dit. Allt pekar på, som vi sagt i en motion till årets riksdag, att man måste ha en särskild utvecklingsplan för Norrland — och gärna också för Gotland. I höstens allmänpolitiska debatt sökte jag dra in finansministern i en diskussion om planeringen för en stor skattereform, men herr Sträng avböjde att deltaga. Han angav en del skäl för sin vägran att diskutera. När man nu läser årets finansplan förefaller det verkliga skälet ha varit att regeringen inte vet vad den vill. Från folkpartiets sida har vi tidigare tagit upp det stora problemet om de snabbt växande kommunalskatterna. Vi har nu inför riksdagen lagt två principiellt betonade motioner som berör dessa problem. Motionerna är också exempel på vad jag nyss berörde om behovet av en mer ingående debatt om utvecklingstendenserna i vårt land. Herr Tistad kommer att mera i detalj diskutera dessa problem. Jag skall endast ta upp dem ur två huvudsynpunkter. Den ena är frågan om fördelningen av kostnaderna för samhällsuppgifterna på kommunerna och staten. Genom de beslut som träffats av statsmakterna har fler och fler uppgifter lagts över på kommunerna, och mer av kommunalskatterna går till utgifter som staten ålägger kommunerna att sköta. Utrymmet för den kommunala självstyrelsen blir därför mindre, vilket är ett allvarligt perspektiv. Skulle så också t.ex. en del av kostnaderna för vägväsendet tvingas på kommunerna, vilket vägverket hotar med, skulle läget bli än värre. Jag påpekade det i höstas. Nu säger kommunikationsministern att han på denna punkt inte vill ge något som helst besked. Den andra huvudsynpunkten är problemet hur man skall lätta skattebördan för låginkomsttagarna. Vi har skisserat en metod som skulle lätta det totala skattetrycket på de enskilda individerna utan att minska kommunernas resurser. De här av mig endast antydda problemen måste ses i sammanhang med andra skattefrågor. Sambeskattningen bör tas bort och ersättas av en individuell beskattning. En sådan reform kräver en lång övergångstid. Men den bör, tycker vi, beslutas i sammanhang med familjepolitiken i allmänhet. Detsamma gäller marginalskatteproblemet. Vi inbjuder alltså partierna och and ra intresserade till en ingående debatt kring dessa mycket väsentliga frågor. Ingen begär att problemen skall lösas i denna debatt i dag, men det borde i dag bli klart om regeringen vill ta ett stort samlat grepp eller som hittills gå efter principen »tål du det, så tål du det». Då hamnar vi i det som även herr Sträng nu kallar skatteleda. En konsekvens av vårt ställningstagande till statsverkspropositionen är att vi inte motionerar om anslagshöjningar för nästa budgetår för försvar och u-hjälp. Detta rubbar ingenting av den inställning vi redovisade inför riksdagen i fjol. Socialdemokratins vägran att samverka kring det svenska försvaret var beklaglig. Vi ansåg redan då, att för litet medel avsattes till försvaret. Det mest oroande är hur det skall bli med försvaret efter 1971/72, då den nuvarande försvarsplanen slutar. Försvarsministern har egendomligt nog ingenting att meddela riksdagen beträffande sin syn på de förändringar som inträtt i det säkerhetspolitiska läget i Europa. Det finns inte ett ord därom i försvarshuvudtiteln. Inte heller redovisar han någon syn på den omprövning av försvarsbeslutet som, enligt vad riksdagen beslöt i fjol, skulle ske varje år. Var allt fullkomligt förra året så att ingen prövning behövdes i år? Eller är det bara ett uttryck för en efter valet tilltagande socialdemokratisk nonchalans? När försvarsministern beskriver de skilda planer som skall framläggas, kan man lätt få intrycket att dessa skall ersätta de tidigare gemensamma försvarsberedningar som partierna arbetat med för att söka komma överens om försvaret. Folkpartiet och centerpartiet har utgått från önskvärdheten av fortsatta försök till samförståndslösningar och begär därför att riksdagen uttalar sig för detta. Det säkerhetspolitiska läget understryker angelägenheten härav. När vi gör det, måste vi också vara beredda att med socialdemokraterna diskutera försvarskostnaderna mot bak grund av det statsfinansiella läget. När folkpartiets ordförande Sven Wedén påpekade detta i ett anförande häromdagen, greps en del moderata samlingspartitidningar av stora skälvan och menade att så får man inte säga. Det skall bli intressant att höra om herr Virgin, som jag har uppfattat som en varm försvarsvän, har samma inställning. Kommer han att avvisa sådana tankar och bara vilja ställa ut en räkning på ökade försvarskostnader för tiden efter 1971/722? Vi har fortfarande den uppfattningen, att det beslut socialdemokraterna och dåvarande högerpartiet träffade i fjol innebar att u-hjälpen blev för snålt tilltagen. Vi är villiga att diskutera ett snabbare förverkligande av planerna för vidgad u-hjälp. Är socialdemokratin villig till detta? Riksdagen skall senare under våren ha en särskild utrikespolitisk debatt, och därför skall jag endast göra ett par korta reflexioner till aktuella händelser. Utrikesminister Torsten Nilssons sätt att strunta i att överlägga med de andra nordiska utrikesministrarna om problemet Nordvietnam har väckt berättigad kritik i de andra nordiska huvudstäderna. Kritiken är fullt förståelig. Handlingssättet kan inte försvaras. Man kan göra en jämförelse med den svenska förtrytelsen, när den förra danska regeringen ändrade inställning i sydafrikafrågan utan att i förväg ta kontakt med de andra nordiska utrikesledningarna. Utrikesministerns handlingssätt blir inte bättre för att han nonchalerade det av riksdagen tillsatta organet, utrikesnämnden, som han enligt grundlagen bör överlägga med innan betydelsefulla beslut fattas. När det gäller sakfrågan att ackreditera en svensk ambassadör i Nordvietnam har vi från folkpartiets sida sagt att vi inte har något behov av att polemisera med regeringen. Tidpunkten kunde dock ha varit bättre vald. Jag utgår ifrån att i framtiden en regering i Sydvietnam inte kommer att behärskas av generalsjuntor. Med tanke på det intresse svenska folket har för utvecklingen i Vietnam vore det värdefullt om statsministern tillkännagav att vi skall hålla oss med bättre bevakning där än vad som hittills skett. De upprörande avrättningarna av judar i Irak har skärpt situationen i Mellanöstern. Den kan nu komma att flamma upp på ett våldsamt sätt och få oanade konsekvenser. Man får innerligt hoppas att medlingsförsöken skall lyckas. Det är mycket som torde komma att få vänta i avvaktan på fred i Vietnam och något lugnare förhållanden i Mellanöstern, kanske också frågan om stopp för spridning av kärnvapen. Det är möjligt att statsrådet Alva Myrdal kan ha något att meddela kammaren på denna punkt. Judarnas situation i Östeuropa har ytterligare förvärrats efter tjeckkrisen. Det är förödmjukande för mänskligheten att denna och andra förföljelser av folkgrupper skall fortsätta världen över. Mordet på den afrikanske mocambiqueledaren dr Mondlane är upprörande och djupt beklagligt. På mig hade han gett intrycket av att äga både den styrka och den balans som det växande och nya Afrika skulle behöva. Kriget i Biafra fortsätter med hungersnöd, lidande och död i sitt följe. Utrikesminister Torsten Nilsson avvisade i fredags Sven Wedéns förslag, att Sverige skulle göra mera energiska insatser för att undersöka möjligheterna till att stoppa blodbadet. Det realpolitiska skälet för denna vägran är givetvis att många av de afrikanska staterna inte skulle tycka om ett svenskt eller ett nordiskt initiativ. När tusenden dör varje dag, är det inte skäl nog. Till sist, herr talman, några reflexioner av helt annat slag. Mycket av den politiska debatten rör sig om ekonomiska problem, och visst är dessa av avgörande betydelse. Men det finns sedan åtskilliga år en reaktion mot oss politiker vilken går ut på att vi snedvrider debatten genom att för ensidigt koncentrera oss på det ekonomiska, på standard, mätt i kronor. De som deltar i miljödebatten säger att eftersom vi intresserar oss för litet för den frågan, så är den ett bra exempel. För många i vårt land och ändå fler i andra länder är dock den stora frågan för dagen just ekonomin, och därför är det berättigat att vi sysslar med den. Men visst finns det fog för kritiken mot oss. Pengar är inte allt som kan möjliggöra ett intresseväckande liv. Den store humoristen Gahlin har turnerat denna synpunkt på ett alldeles speciellt sätt. Jag instämmer i vad han sade för en tid sedan: »Att uppleva så mycket som möjligt behöver inte nödvändigtvis betyda att leva upp så mycket som möjligt.» Reaktionen mot ekonomiskt överdåd är glädjande och sund. För den som växt upp inom den religiösa folkrörelsen är denna reaktion lätt att känna igen och lätt att ha förståelse för. I väckelserörelserna fanns det tidigare ett fördömande drag i inställningen. Man var så koncentrerad på det enda nödvändiga, att allt annat blev av ondo. Nu är denna inställning borta från trossamfunden, men den har dykt upp på andra håll. I en del av den debatt som föregick julfirandet fanns ett starkt fördömande drag. Det gick så långt att allvarligt sinnade människor frågade sig själva och andra om de fick ha julgran och glädja varandra med julklappar som man ändå behövde. Men detta måste i all rimlighets namn få vara saker som var och en måste få bestämma om själv. Annars får vi ett andligt förtryck, en förmyndarmentalitet som skapar undran, oro, förtvivlan. Det kan folk som ägnar sig åt människovård. vittna om. Ur religiös synpunkt, ur medmänsklighetssynpunkt, är det personliga ekonomiska överdådet av ondo. Det är där för utmärkt att djupt engagerade människor, gamla och unga, reagerar mot vräkighet och lyx. Utan att bli missförstådd kanske jag kan få tillägga att jag anser att den reaktionen bör finnas inte enbart vid jultid, men också då. Som väl var fanns det en hel del människor, även unga, som förstod detta — jag tänker bland annat på dem jag mött inom de kristna studentrörelserna. Deras verksamhet och hängivna arbete liksom många församlingars, Stadsmissionens, Frälsningsarméns och andra ideella organisationers — det var nämligen inte bara religiösa organisationer som gjorde insatser — rönte inte denna gång lika litet som förr om åren någon större uppmärksamhet i våra massmedia. Felet var givetvis att de inte som bakgrund hade att de ville komma åt något samhällsorgan, i detta fall det socialdemokratiska socialborgarrådet i Stockholm. Hade de gjort det så hade de självfallet fått mycket större utrymme i t.ex. TV under julhelgen. I månfärdens skugga inskränkte sig ju TV:s inrikespolitiska bevakning i alltför stor utsträckning till dygnsbevakning av sådana marxistiska upptåg. Det sista var en parentes, men jag kan försäkra att den är djupt känd. Jag fick i går en uppgift från riksdagens upplysningstjänst — jag hade begärt den — om vad det kostar polisen att bevaka alla möjliga demonstrationer och ambassader. Enligt uppgift från justitiedepartementet beräknas kostnaden för varje årsarbetskraft till 30 000 kronor. Eftersom rikspolisstyrelsen uppger att det är 160 årsarbetskrafter som åtgår blir det en kostnad på 4,8 miljoner kronor. Det är ganska mycket pengar som skulle kunnat användas på annat sätt. Från politisk synpunkt vill jag mot bakgrunden av kritiken om att ekonomin spelar för stor roll hos oss politiker i våra debatter poängtera en sak. Jag gör det då givetvis från folkpartiets utgångspunkter. När vi betonar vikten av fri konkurrens och effektivi tet i näringslivet är det inte för att ett litet antal människor skall kunna leva ett lyxigare liv. De som har mycket pengar och som inte förstår att sköta sina pengar rätt har redan i och för sig tillräckligt mycket, om jag nu skall tilllägga ett rent personligt tyckande. Det är inte för dessa senares skull som en alldeles övervägande majoritet av denna riksdag t.ex. är medveten om att det inte går att höja skatteskalorna hur mycket som helst, vi kan ha delade meningar om vissa avvägningar. Det är bara en konsekvens av den människouppfattning vi har. Folk behöver i de flesta fall en viss ekonomisk stimulans för att göra sitt bästa. Man kan emellertid inte slå sig till ro med bara detta konstaterande. Oavsett hur mycket eller litet man tror på möjligheten att stimulera till större osjälviskhet och hängivnare insatser, även utan ekonomiska fördelar, kan man inte uppge det målet. En riktig självkännedom borde dock leda till att man inte ställer förhoppningarna alltför högt, alltför snabbt. Inte desto mindre måste varje allvarligt politiskt engagement som en huvudbeståndsdel ha omtanke med dem som har det sämst ställt. Jag tänker då inte enbart på den ekonomiska bristsituation vissa människor i vårt land befinner sig i utan också på den ensamhetskänsla, den brist på mänsklig gemenskap och värme som många i så hög grad saknar. Jämlikhetsfrågan har också en gemenskapssida. Det är därför som en reformering även av vårdpolitiken är så väsentlig.

Herr talman! Låt mig börja med att göra en deklaration. Det nya namn under vilket mina partikamrater och jag från och med denna riksdags början uppträder — moderata samlingspartiet — har vi antagit i stället för det tidigare namnet högerpartiet. Vi har gjort det därför att modernt språkbruk — framför allt i televisionen, radio och press — har utvecklats så, att det var nödvändigt att finna ett namn som bättre motsvarar den politik vi tidigare har fört och även i fortsättningen ämnar föra. Bytet av namn innebär inget byte av politik. De grundvärderingar, principer, ideal och framtidsmål som högerpartiet arbetade för kommer moderata samlingspartiet också att arbeta för. Den öppenhet som högerpartiet visade inför de nya krav som samhällsutvecklingen undan för undan ställer kommer moderata samlingspartiet också att visa. Vi har med vårt namn velat markera vår beredvillighet till konstruktivt samarbete — till en samling kring väsentliga värden över gränserna mellan olika grupper i samhället. Vi kommer självständigt att redovisa vår mening och arbeta för den, men vi vill samtidigt söka alternativ till den socialdemokratiska politiken, om vilka alla borgerligt sinnade kan enas.

Deras attacker måste hos alla demokratiska partier inskärpa den gamla sanningen att demokratin inte är något för alltid givet, utan en politisk livsstil som ständigt måste försvaras och erövras på nytt. Den försvaras inte genom flathet och undfallenhet. Samhället måste skydda sig mot angreppen, i första hand genom att dämpa den orimliga och i förhållande till antalet anhängare sannolikt alldeles överdrivna uppmärksamhet som de ägnas i statens monopolmedia — TV och radio. Vi läste för ett par dagar sedan om oförskämdheter mot ett statsråd från studenters sida under en diskussion om universitetsproblem. Händelser av den arten börjar bli alltför vanliga. Jag hoppas att regeringen äntligen skall reagera och aktivt verka för att våra studenter inte bara skall bibringas utbildning utan också uppfostran i den mån det behövs. Hur skall våra akademiker kunna fylla sitt framtida svåra värv som lärare och föredöme för nya generationer, om de inte själva har förvärvat den hänsyn för andras meningar och den självbehärskning, som är nödvändig i vårt moderna, trånga samhälle för att inte umgänget mellan människorna skall bli outhärdligt? Det förefaller också som om mera extrema och högljudda än mångtaliga grupper börjar få ett allt större inflytande på vår svenska utrikespolitik. Så sent som i höstas beslöt riksdagen under stor enighet att de riktlinjer för utrikespolitiken som fastlades år 1956 skall gälla även i fortsättningen. Svensk utrikespolitik skall bedrivas så, att den bäst bevarar vår fred och frihet. Detta har vi alla, fortfarande i full enighet, bedömt vara fallet om vi står utanför militära allianser och vid konflikter, som inte rör oss, förklarar oss vara neutrala. Detta skall vår politik möjliggöra. Det är självklart att utrikespolitik kan ha, och bör ha, också andra syften, men de måste alltid underordnas huvudkravet.

Inte gör detta oss populärare och inte gör det vår strävan till neutralitet vid militära konflikter bättre förstådd och respekterad. Det borde vara en logisk och klar konsekvens av vår grundläggande handlingslinje att på allt sätt söka medverka till en utjämning av motsättningarna i världen — inte att skärpa dem. Det ökade intresset för utrikespolitik som har vuxit fram i vårt land under de senaste åren är uppmuntransvärt och glädjande, men det kräver omvårdnad. Det kräver en upplysning och vägledning långt utöver den som hittills har lämnats från regeringens sida. Regeringen har inte med erforderligt allvar tagit som sin självklara plikt att upplysa om de normer som internationellt gäller för umgänget mellan stater och om de klara begränsningar i vår utrikespolitiska handlingsfrihet som vår neutralitetspolitik liksom vår ställning och vårt läge i världen anger. I stället har regeringen börjat ge efter för kraven från högljudda aktivister och låta sig ledas mindre av omsorgen om vårt lands intressen än av en lust att göra inrikespolitiska vinster med utrikespolitiska medel. Ett exempel på detta är det plötsliga erkännandet av Nordvietnam, exakt anpassat till dagen för den nya socialdemokratiska riksdagsgruppens = första sammanträde. Att ett erkännande så småningom borde ske var väl alla överens om, men tidpunkten och metoden var sällsynt illa valda. Det har påståtts att ett erkännande just nu skulle vara en rutinåtgärd av alldaglig natur. Det har också påståtts, vilket delvis strider mot detta, att det skulle vara till fördel för fredsförhandlingarna och för vår möjlighet att så småningom, när fred någon gång har uppnåtts, kunna lämna humanitär hjälp och utvecklingsbistånd. Sådana förklaringar är svåra att ta riktigt på allvar som motiv för den väldiga brådskan. Däremot är det ett faktum att åtgärden har väckt förvåning, bestörtning, i vissa fall nära nog förbittring hos länder som vi vill upprätthålla goda förbindelser med och som vi för att på bästa sätt kunna tillgodose vår neutralitetspolitik behöver ha goda förbindelser med. Och detta sker, trots att det skulle finnas utlopp för aktivitet av bästa slag på områden som skulle bättre passa ihop med vår allmänna utrikespolitiska linje. Jag tänker på humanitära och medlande insatser inom eller utom FN:s ram, t.ex. i Biafra och Sudan. Herr talman! I bjärt kontrast mot regeringens utrikespolitiska överdrifter står bristen på intresse för vårt försvar, det försvar som utgör själva grundvalen för ett självständigt och fritt utrikespolitiskt handlande. Fjolårets olyckliga försvarsbeslut med avsevärda nedskärningar i försvarsanslagen är nu ett faktum som har börjat få skadliga verkningar. Visserligen är den vid varje tillfälle just då rådande försvarseffekten ett resultat av materielanskaffningar, utbildning och andra ansträngningar under en lång följd av år, varför minskade anslag inte så kraftigt sänker försvarseffekten genast. Effektnedgången blir så mycket större så småningom, efter några år. Om man dessutom de första åren använder de lägre anslagen till att bibehålla en organisation som är större än vad som i längden kan bekostas på den lägre an slagsnivån, så bromsar man den omedelbara effektnedgången ytterligare något. Å andra sidan blir denna då så småningom ännu snabbare och större. Det är denna metodik som tillämpas i 1968 års försvarsbeslut. Man skjuter framför sig oundvikliga försvagningar, de har redan börjat inträda, men de kommer mycket snart att växa och växa kraftigt. Detta kommer de att göra även om man efter några år skulle göra de väldiga anslagshöjningar som då blir nödvändiga ifall man skulle vilja återvinna t.ex. den försvarseffekt som vi har i dag. En svaghetsperiod kan inte undvikas hur man än bär sig åt. En sådan typ av försvarspolitik kan bara vara ursäktlig om man har garantier för eller åtminstone mycket starka skäl att tro att behovet av försvarsförmåga kommer att avta framöver. Men finns det någon på ansvarigt håll som kan och vill ställa sig som garant för sådana prognoser? Jag tror inte det. Skall man försöka tyda några tecken, visar de snarare på motsatsen. Sedan beslutet om den nya försvarspolitiken fattades — mot våra bestämda protester — har det getts en lång rad illustrationer på hur våldet utnyttjas som medel att lösa mellanfolkliga tvister. Så gott som alla länder i Europa höjer sina försvarsanslag i dag. Sovjet gör det mycket kraftigt, och dess stridskrafter utrustas alltmera offensivt — även i Östersjöområdet. Får jag citera den norske försvarsministern, när han i stortinget för ett par tre månader sedan begärde — och fick — ökade försvarsanslag. Den norske utrikesministern stödde honom helt i hans bedömning. Han sade bla. »Jag känner ansvaret som norsk försvarsminister åtskilligt tyngre i dag. — — — Sovjet är berett att bruka militära maktmedel för att lösa politiska problem. — — — Styrkeförhållandena i Europa är mer än 2—1 i Warszawapaktens favör. — — — Militärt har det uppstått en ny situation. — — — Maktbalansen är rubbad. — — — Reduktion av styrkorna i Västeuropa är inte tänkbar.» Det var alltså den norska bedömningen. Här i Sverige låtsas man inte om att något har hänt eller händer. Regeringen har inte det moraliska modet att erkänna att den avspänning i Europa som man tyckte sig skönja och som man motiverade sina nedskärningar med var en ren felbedömning. Verkligheten har visat detta. Nu är det för all del inte det för tillfället rådande spänningsläget som skall vara dimensionerande för vårt försvar. Avvägningen av dess styrka bör göras på annat sätt. Utrikespolitiska skeendemönster ändras undan för undan. Motsättningar och riskfyllda ' situationer kan uppstå mycket snabbt. Det finns allt skäl att med uppmärksamhet följa läget och anpassa beredskapen efter detta, men det går inte att bygga upp försvaret efter tillfälliga förhållanden. Det måste ske i mycket långa perspektiv. Detta behöver ändock inte leda till alltför hårda bindningar, ty det är samma förhållande världen över, och vad som vi måste eftersträva är en styrka som ligger på en tillräckligt hög nivå i förhållande till vad tänkbara angripare kan åstadkomma. Det är först när deras förmåga nedgår genom nedrustningsåtgärder eller på annat sätt som vi kan följa efter. En fullgod försvarspolitik måste därför bygga på inriktning mot ett mål som ligger långt bort och som är fastställt med ledning av den utveckling som kan väntas inom omvärldens krigsmakter. Den inriktningen kan man naturligtvis pröva om så ofta man vill. Finner man då behov av ändringar, bör dessa göras genom att man ger en ny framtida riktpunkt och ändrar planeringen till att syfta mot denna i stället. Endast med en sådan metodik kan man få bästa valutan för de pengar man lägger ner på försvaret och samtidigt hålla en hygglig balans mellan olika försvarsfunktioner. Herr Dahlén frågade mig nyss om vi vidhåller vårt krav på automatiska höj ningar av försvarskostnaderna. Svaret är ja. Detta är nämligen ett nödvändigt inslag i en meningsfull och klok planering och måste finnas alldeles oavsett och alldeles oberoende av den nivå på vilken kostnaderna läggs. Kan för övrigt herr Dahlén ge något exempel på samhällsverksamhet som egentligen inte följer precis samma schema? Man måste emellertid undvika snabba ändringar — de åstadkommer alltid störningar och leder till en sämre hushållning. Det har vi flera exempel på i dagens svenska försvarspolitik i form av dåligt utnyttjande av till höga kostnader inköpt materiel och av välutbildad personal. Den stora principiella felaktigheten i 1968 års försvarsbeslut var alltså att man inte fastställde en sådan långsiktig inriktning av planeringen. Man arbetade i stället med en rad alternativ, och då får man ju t.ex. ingen väglednnig för anskaffningen av materiel med lång livslängd. Det skäl som gavs för denna uppläggning var att man önskade handlingsfrihet. Man sade inte klart ut vad man menade med en handlingsfrihet, men det är alldeles uppenbart att den handlingsfrihet som uppnåddes närmast rör möjligheterna att minska anslagen ytterligare. Handlingsfriheten i vad avser att bibehålla den nuvarande försvarseffekten är beskuren, och det gäller självklart ännu mera möjligheten att öka effekten om så skulle befinnas vara nödvändigt. Sådana begränsningar kan vi inte godta, inte heller bristen på fast inriktning av försvarsansträngningarna. I ett särskilt yttrande som fogades till fjolårets försvarsbeslut och som har avgivits av statsutskottets samtliga borgerliga ledamöter uttalas bl. a: »Vi kommer även i fortsättningen att verka för att den nu brutna enigheten i försvarsfrågan skall återställas och att, till dess så skett, för varje år på nytt undersöka förutsättningarna härför.» Herr talman! Jag tycker att regering en skulle gå oss till mötes och göra ett försök att återvinna den breda uppslutning kring en trygghetsskapande försvarspolitik, som vi hade under så många år och som alla de demokratiska partierna tog gemensamt ansvar för. Jag är övertygad om att mittenpartierna delar vår uppfattning och instämmer i våra önskemål på den här punkten. Herr Dahlén har alldeles nyss sagt att folkpartiet gör det, och jag hoppas att även centerpartiet gör det. Det behövs en ny försvarsutredning som kan lägga fram förslag till den långsiktiga inriktning som vi nu saknar och till nya kostnadsramar. Regeringens utspel, som omöjliggjorde en fortsatt enighet i försvarsfrågan, gjordes i ett upphetsat läge efter ett för socialdemokratin mycket dåligt val. Nu är situationen en annan. Socialdemokratin har fått ett förtroende av väljarna som förpliktar och ger ett ökat ansvar. Jag tycker regeringen borde ha råd att erkänna att den hade fel i sitt försvarsutspel — ty det hade den — och göra ett allvarligt försök att återvinna den enighet, som har ett sådant värde i sig själv. Vi hoppas alltså uppriktigt på en invit från regeringen till en ny utredning. Men även om en sådan tillsättes med möjlighet och beslutsamhet att uppnå enighet, måste åtgärder omedelbart vidtagas för att öka den handlingsfrihet som nu håller på att så starkt inskränkas. Vi har därför i partimotioner yrkat på tilläggsanslag och andra åtgärder för nästa budgetår. Att dessa våra krav blir tillgodosedda är angeläget även därför, att förskottsbeställningarna i år och den därigenom ytterligare sjunkande beställningsvolymen för nästa år i annat fall kan förväntas åstadkomma arbetslöshet inom försvarsindustrin och hos dess underleverantörer. Det vill vi undvika. Och vi tycker fortfarande att det är mycket bättre att genom statsbeställningar av nödvändiga varor skapa arbe te än att genom mer eller mindre godtagbara nödåtgärder ge sysselsättning åt friställda. Det görs för närvarande organiserade attacker från vänsterradikalt håll med avsikt att undergräva försvarsviljan hos svenska folket. Försvarsministern har vid en konferens häromdagen sagt sig ämna med all kraft bekämpa denna propaganda. Om han även i fortsättningen står för detta, vill jag gärna deklarera, att vi från vår sida liksom hittills efter all förmåga vill och kommer att medverka härvidlag. Vi delar helt meningen, att det alltid lönar sig att försvara sig mot övergrepp. Låt mig bara tillägga att det skulle vara lättare att vinna uppslutning kring de krav, som ställs på de svenska medborgarna, om det inte drevs en försvarspolitik, som kommer att ganska snart och mycket starkt urholka vår försvarsförmåga. Det är förklarligt om en sådan politik uttunnar försvarsviljan och minskara förståelsen för vårt försvar. Den skapar resignation och misströstan. Herr talman! Årets finansplan liknar i många avseenden alla sina av herr Sträng signerade föregångare. Den är intressant att läsa, och man ler igenkännande inför förklaringarna om hur väl allting har skötts och hur till det bästa allting har utfallit — detta även i de fall då en jämförelse med tidigare prognoser visar, att det inte alls har blivit på det sätt som finansministern förutsåg och planerade efter och även då skillnaden mellan prognos och verklighet rör sig om väldiga belopp. I många avsnitt i finansplanen förs ett resonemang som skulle kunna vara direkt hämtat ur en näringspolitisk motion från vårt parti. Detta är väl i och för sig inte så egendomligt — vi är verkligen inte osams med regeringen om allting — men det märkliga är att det just gäller sådana avsnitt där valdebatterna i somras rörde sig som hetast. Om finansplanen är ett utflöde av socialdemokratiskt tänkande — och det får man väl förutsätta att den är — så har socialdemokratin tänkt om på många väsentliga punkter i jämförelse med vad som sades i valrörelsen. I planen redovisas klart sambandet mellan välståndsutvecklingen och näringslivets konkurrenskraft, och man understryker starkt vikten för företagsamheten av att hålla tillbaka prisoch kostnadsstegringarna. Valrörelsens kritiska tonfall mot det fria näringslivet och dess företrädare saknas helt, och man frågar sig nästan om planen — liksom för övrigt en rad försonliga uttalanden i andra sammanhang på senaste tiden — är ett led i en kampanj för att förta intrycket av de hotelser och den våldsamma kritik som i valrörelsen riktades mot det fria näringslivet och som naturligtvis kan åstadkomma skada, om den tas på allvar. Men det var tydligen inte meningen. Statsutgifterna växer som vanligt och som vanligt i en skrämmande snabbt stegrad takt. Finansministern förklarar — också som vanligt — att en stark återhållsamhet har visats i fråga om statsutgifternas ökning. Detta är dock en egendomlig beskrivning av verkligheten. När den senaste långtidsutredningen gjordes år 1965 beräknades önskemålen om utgiftsstegringar för det allmänna till 5,8 procent per år. Utredarna ansåg dock att en så hög stegringstakt inte kunde förenas med samhällsekonomisk balans utan att den måste dämpas. De räknade som en godtagbar siffra med 4,7 procent per år. Trots att vi haft en avsevärt långsammare ekonomisk tillväxt än den som utredningen räknade med — det rör sig om 5 miljarder på tre år — har utgifterna tillåtits stiga inte med 4,7 procent, inte heller med 53,8 procent utan med ungefär 7 procent per år. Finansministerns sparsamhet har varit av blygsamma mått. Som ett för året nytt »bevis» på återhållsamhet lämnas en redogörelse för hur man har prioriterat anslagsäskandena genom att låta myndigheterna själva tala om vilka uppgifter som de anser viktigast att få anslag till. Finansministern säger ordagrant, att därigenom »torde en bättre vägledning än tidigare ha erhållits för att tillgodose de krav som av myndigheterna själva ansetts vara mest angelägna». Jag måste säga att jag blev häpen när jag läste detta. Jag trodde verkligen att myndigheternas egen prioritering även tidigare hade utgjort den självklara vägledningen och utgångspunkten och att myndigheternas önskemål med största noggrannhet alltid hade vägts mot varandra. Men så tycks inte ha varit förhållandet. Det var i så fall på tiden att en ändring kom till stånd. Det ger mig också anledning att fråga: Hur sker den ännu mycket svårare och ännu mycket viktigare avvägningen mellan ändamål som omhänderhas av skilda myndigheter, ofta under olika departement? Jag menar nu inte hur den formellt går till utan reellt. Hur uppnår man att de statliga utgifterna sammantagna ger bästa möjliga utdelning åt hela svenska folket? Är det avvägningskravet tillgodosett på bästa vis? Man börjar undra, när man läser den citerade beskrivningen och när man ser hur tt.ex. anslag till vägprojekt skjuts långt in i framtiden även i fall där den beräknade samhällsekonomiska vinsten utgör 30—40 procent per år, alltså en ur vanlig ekonomisk synvinkel glänsande investering. Kan man verkligen våga tro, att alla de i och för sig jämförbara investeringar som föreslås av regeringen på skilda områden är lika glänsande? Jag antydde nyss att finansplanen andas belåtenhet över vad som skett och tillförsikt inför framtiden. Men den har en underton av osäkerhet och tvekan. När finansministern ser tillbaka på de gångna åren av 1960-talet så finner han, att vi dock har haft en hel del besvärliga och ännu olösta ekonomiska problem. Det har varit underskott i utrikeshandeln, vi har haft en kraftig in flation, prisoch kostnadsstegringarna har förorsakat konkurrenssvårigheter. På senare år har svårigheterna vuxit. Företagsnedläggelser och arbetslöshet har blivit en alltför vanlig företeelse. Tillväxttakten i ekonomin har avtagit, och välståndsutvecklingen har inte blivit vad man hade räknat med och vad den borde ha kunnat bli. För framtiden är det väl främst två problem som oroar finansministern, och det med rätta. Det är arbetslösheten och investeringarna inom den egentliga industrin. Det är ju för övrigt två problem som intimt hänger samman. En tillväxande framgångsrikt konkurrerande svensk industri är en förutsättning för god och jämn sysselsättning. En hög och stigande investeringstakt är nödvändig för att vidmakthålla en sådan industri. Investeringsutvecklingen har inte varit gynnsam. Den stagnation som inträdde för ett par tre år sedan visar inga tecken på att brytas. Visserligen kan man, som finansministern gör, med fullt skäl peka på den konjunkturförbättring som tycks vara i gång och säga att den rimligen borde leda till en ökad investeringsbenägenhet — jag håller med om det — men samtidigt måste man konstatera att inga säkra tecken ännu tyder på ett sådant omslag, och skulle det inte komma så är fara å färde. Då är det nödvändigt att med aktiva medel ge stimulans. Finansministern påpekar att under år 1968 en rad olika åtgärder vidtogs i detta syfte, inklusive frisläppande av investeringsfonderna. Detta hade tydligen ingen annan effekt än att investeringarna låg kvar på sin gamla nivå. Nu är alltså de metoderna förbrukade, och i den mån de hade stimulanseffekt är den borta. Utgångsläget i år är därigenom sämre. Finansministern har utan tvivel situationen klar för sig, men han vet inte riktigt vilken fot han skall stå på han säger sig vilja tro på en konjunkturbetingad förbättring av investeringsviljan och säger samtidigt att han föreslår effektiva åtgärder för att skapa stimulans. Forskar man i vad dessa åtgärder består av, så kan åtminstone jag inte finna annat än de cirka 50 miljoner kronor som skall utgå i form av ett bidrag om 25 procent till reningsanläggningar för industrin. Det är verkligen inte särskilt mycket mot bakgrunden dels av att anslaget samtidigt skall tillgodose två andra syften också, dels att det över huvud taget inte gynnar den typ av investeringar, som man främst är ute efter, alltså sådana som skapar rationellare eller utvidgad produktion. Vad vi vill efterlysa är en väl genomtänkt beredskapsplan som kunde föreläggas riksdagen och som skulle inrymma effektiva stimulansåtgärder, en plan som regeringen skulle kunna sätta i verket snabbt så snart som behovet är klarlagt. Den skulle kunna inrymma möjlighet för regeringen att ge tillstånd åt köpare av inventarier att under tid, då planen är satt i kraft, som underlag för avskrivning upptaga ett högre belopp än anskaffningsvärdet — exempelvis 110 procent av detta. En sådan metod skulle otvivelaktigt stimulera investeringsbenägenheten, inte minst hos de mindre företagarna, och skulle dessutom ha den fördelen att samhällets kostnad i form av bortfallen skatteintäkt skulle infalla först sedan investeringarna börjat ge sitt bidrag till förbättring av produktionen i samhället. I finansplanen anmäler finansministern att några skattehöjningar inte skall föreslås — bortsett då från vissa mindre höjningar på särskilda områden. Tillkännagivandet har hälsats med glädje i de vidaste kretsar — svenska folket har verkligen blivit luttrat av prövningarna. Denna allmänna reaktion ger — tycker jag — en god illustration till skattepolitikens betydelse för samhällsekonomin. Tillkännagivandet, tillsammans med den för alla nu uppenbara lugnare prisutvecklingen, har otvivelaktigt haft en gynnsam och dämpande effekt på klimatet i de just nu pågående känsliga förhandlingarna. Det har säkert ökat möjligheterna att träffa avtal, som kan vara godtagbara både för löntagarna och för samhällsekonomin i stort. I övrigt kommer inte i finansplanen till synes något större intresse från finansministerns sida för skatteproblematiken. Och ändå råder ett alldeles otvivelaktigt och klart samband mellan våra bestående svårigheter på det samhällsekonomiska fältet å ena sidan och beskattningens utformning och höjd å den andra. Vare sig man ser framåt eller bakåt på socialdemokratisk skattepolitik, så blir man skrämd. Under det långa socialdemokratiska maktinnehavet har den politiken haft ett kännetecken framför alla andra — en ständig stegring av skattetrycket, större än i något jämförbart land och nu så långt driven att den har gett oss ett obestritt världsrekord på området. Stegringen har i stort sett inneburit att skatter och avgifters andel i nationens samlade inkomster nu är uppe i över 40 procent. Den har ökat med ungefär 1 procentenhet om året under de senaste åren. Ser man framöver blir perspektivet ännu dystrare. även om den offentliga utgiftsstegringen skulle begränsas kraftigare än vad som varit fallet under de senaste åren, så kommer det allmännas andel i våra samlade inkomster att på de närmaste sju åren öka omkring 10 procentenheter, alltså till över hälften. Det skulle innebära att både statsskatten och den kommunala skatten skulle behöva höjas med cirka 30 procent under dessa sju år. Det är för oss alldeles självklart att en sådan utveckling måste brytas. Det kan inte få bli på det viset. Det är svårt, om inte omöjligt, att förena ett sådant skattetryck med de för oss alla gemensamma önskemålen om full sysselsättning, ekonomiska framsteg och en lugn prisutveckling. Men även om man skulle bortse från detta kan moderata samlingspartiet inte god ta den ständigt pågående skatteskärpning, som tycks vara ett oumbärligt inslag i socialdemokratisk politik, en politik som tycks grunda sig på den uppfattningen, att inkomsterna av den enskilda människans arbete bättre kan nyttiggöras i händerna på statsmakten än i händerna på henne själv. Vi ser det annorlunda. Vi vill, som jag nyss sade, öka den enskildes valfrihet och samtidigt hans ansvar. Vi vill se ägandet utspritt till så många som möjligt — inte samlat hos staten eller ett fåtal enskilda. Vi vill uppmuntra arbetsamhet och initiativ. Ett måttligt skattetryck blir därför för oss en principiell och ideologisk fråga, inte ett självändamål eller ett särintresse för vissa grupper i samhället. De ständigt stigande skatterna leder samhällsutvecklingen obönhörligt mot ett ökande förmynderskap och en reglering in i detalj av medborgarnas handlande. Den pågående utvecklingen måste alltså brytas. Det är då huvudsakligen två vägar som bör beträdas. För det första måste en helt annan återhållsamhet till i fråga om stegringen i de offentliga utgifterna. Detta åligger det naturligtvis främst regeringen att åstadkomma — oppositionen har inte på långt när samma insyn och samma möjligheter. Men vi vill gärna hjälpa till, och vi har därför föreslagit, att en besparingsutredning skall tillsättas, som ordentligt går igenom möjligheterna till besparingar på olika offentliga områden och som kan hjälpa till med att avgöra vilka utgifter som med tanke på den totala samhällsnyttan i första hand bör göras och vilka som bör anstå eller utgå. För det andra måste nu den genomgripande omdaning av hela skattesystemet som har varit skriande angelägen under många, många år äntligen komma till stånd. Det kan nu inte längre förnekas, att skattesystemet har en stor del av skulden för de balansrubbningar som med all rätt bekymrar finansministern. Det har försämrat konkurrenskraf ten i det svenska näringslivet, drivit på inflationen och bromsat det enskilda sparandet. Numera står det nog klart för alla, eller borde i vart fall göra det, att systemets höga progression har förfelat sin avsedda verkan. Den utgick från att skatterna skulle så att säga gripa in först när inkomstläget var fastlagt. Progressiviteten i systemet skulle då jämna ut inkomsterna och kapa topparna. Om systemet någonsin haft en sådan verkan, är det i varje fall inte längre förhållandet. Det finns ingen som inte numera bedömer sin inkomst efter vad som blir kvar efter skatt och som inte i avtalsförhandlingar eller vid personliga uppgörelser utgår från den summan. Precis samma förhållande gäller vid fri företagsamhet. Progressiviteten har därför kommit att bli inte i första hand ett utjämnande inslag, utan en extra pålaga på produktionen, en pålaga som inte tillför statskassan särskilt mycket men som har skadeverkningar av långt större omfattning. Den försämrar t.ex. vår möjlighet att konkurrera med andra industriländer som har modernare skatteregler. Den utjämning av inkomstolikheterna i samhället, som nu så ivrigt diskuteras, borde inledas med den kraftiga utjämning av inkomstnivåerna som skulle åstadkommas vid en minskning av vår mycket höga progressivitet. även den är nog något av ett världsrekord. Moderata samlingspartiet yrkar alltså på en genomgripande skattereform. Vi har tänkt oss ungefär den modell som just nu håller på att genomföras i Norge, där den har fått principiell anslutning även från socialdemokratiskt håll. Det nya skattesystem som vi förordar skall vara så uppbyggt, att det påskyndar den ekonomiska tillväxten, och samtidigt så, att den enskilde får större andel i de växande resurserna. Sparandet skall stimuleras, ty därigenom kan allt flera få den ökade trygghet och det medinflytande som följer med ett ökat ägande. Vi har tänkt oss total frihet från direkt statsskatt för de lågavlönade — upp till 20 000 kronors inkomst per år, därefter en 10-procentig skatt upp till 30 000 kronors inkomst och sedan höjning av skatteprocenten i stigande skala, dock med betydligt lägre progressivitet än i vårt nuvarande svenska system. Marginalskatterna sänks kraftigt för alla. Om det nya systemet skall ge samma statsinkomster som det nuvarande, måste mervärdeskatten höjas. Kompensation bör därvid utgå till dem som annars skulle drabbas hårdast, främst barnfamiljer och folkpensionärer. Detta är den principiella utformningen av vårt förslag, men detaljerna måste självfallet närmare utredas. Med tanke på allt det material, som redan finns framtaget av den förra skatteberedningen och på annat sätt, bör utredningen kunna arbeta snabbt. Med god vilja från regeringens sida kan förslag underställas riksdagen redan nästa år. Vårt nuvarande skattesystem har den egenskapen att skattetrycket ständigt och automatiskt skärps vid normal ekonomisk utveckling. Riksdagens författningsenliga inflytande på beskattningen blir därigenom delvis satt ur spel. Det har vi från vår sida alltid reagerat mot, och vi har föreslagit åtgärder — t.ex. i form av indexreglering av skatteskalor och ortsavdrag — som skulle upphäva detta förhållande. Inför den utredning av skattesystemet i dess helhet, som nu måste komma till stånd, vill vi dock inte i år göra några förslag till principiella ändringar i det nuvarande systemet. Den sänkning av det totala skattetrycket som vi alltid har eftersträvat och även i år eftersträvar, föreslår vi därför skall ske med utnyttjande av den metodik, som är inbyggd i vårt svenska skattesystem och som är avsedd att tillämpas vid ändringar i beskattningen, nämligen genom en minskning av uttagningsprocenten. Vi kommer att föreslå att statsskatten sänks med 5 procent, dock med en begränsning när det gäller de högsta inkomsttagarna. Det är en skattesänkning som i likhet med nästan alla andra skattesänkningar skulle få mycket gynnsam verkan på samhällsekonomin, trots att den i praktiken bara åstadkommer ett skatteskärpningsstopp för de mindre och medelstora inkomsttagarna under den tid som utredningen av det nya systemet pågår. Vi föreslår därutöver särskilda skattelättnader för folkpensionärer. På sikt vill vi göra folkpensionen helt skattefri. Herr talman! Jag har nu något kommenterat de avsnitt i statsverkspropositionen, där vi kräver de enligt min mening väsentligaste ändringarna. Mina partikamrater kommer att ytterligare kommentera dessa och andra avsnitt. Under uttalande av en förhoppning om att utskotten vid sin behandling kommer att noga beakta våra förslag ber jag att få yrka remiss av Kungl. Maj:ts proposition nr 1 till vederbörliga utskott.

Herr talman! Sverige har under lång tid haft mycket omfattande förbindelser med andra länder. Det har gällt på många områden, och under senare årtionden har de tidigare relationerna utökats och nya områden tillkommit. Vår handel är omfattande, sjöoch lufttransporterna är avsevärda, turismen har ökat i snabbt takt, kulturutbytet är livligare, våra diplomatiska kontakter är betydligt utökade, vårt engagemang i nordiska, europeiska och internationella organisationer är avsevärt. Kort sagt: vår kontakt med omvärlden har blivit alltmera utvecklad. Alla dessa vidgade förbindelser har förvisso gett vårt land stora förmåner och samtidigt skapat vissa problem. Vi lever i en orolig värld, och frågan om vapenexport har blivit mycket intrikat. Jag har ingen anmärkning mot de hittills tillämpade principerna, men det vore säkerligen värdefullt om handelsministern vid lämpligt tillfälle redogjorde för vad som nu gäller, så att en debatt kan komma till stånd och klarlägga hur åsikterna är i denna viktiga fråga och om förändringar bör vidtagas. Ett av de problem som ett land ständigt ställs inför är hur de diplomatiska förbindelserna med andra länder skall upprättas, utbyggas och eventuellt avbrytas. Kontakter genom diplomatiska förbindelser har alltid ansetts betydelsefulla, och de har dessutom ofta ansetts som en politisk reaktion i vissa avseenden. Den svenska regeringens erkännande av Nordvietnam har väckt stor uppmärksamhet i världen. Jag har ingen anmärkning att rikta i och för sig mot erkännandet. Jag är en varm anhängare av det nordiska samarbetet. I Förenta nationerna och i alla andra sammanhang samarbetar vi på ett utmärkt sätt med våra nordiska grannländer, och jag ifrågasätter om inte även i denna fråga den svenska regeringen skulle ha rådgjort med de övriga nordiska länderna innan Sverige fattade sitt beslut. Därmed har jag inte sagt att beslutet skulle ha blivit annorlunda. Vidare anser jag att även om det är regeringens sak att besluta om erkännandet, så hade det varit på sin plats att man tagit upp frågan i utrikesnämnden, som hade sammanträde samma dag som meddelandet kom. Frågan hade också varit uppe i riksdagen, och den hade med stor sannolikhet ånyo kommit upp. Det hade i en så omstridd fråga kunnat vara lämpligt att riksdagen fått säga sitt ord. Situationen i Mellersta Östern är synnerligen oroande och kan, om ingen avspänning inträder, utvidgas till en större konflikt. Allt möjligt stöd måste därför ges åt de medlingsförsök som sker inom Förenta nationernas ram. avvisande från Sovjetunionen ställer jag mig helt bakom de protester som framförts från den svenska regeringen. Frågan om ett utvidgat nordiskt samarbete befinner sig för närvarande på förhandlingsstadiet, men det kan dock sägas att centern intar en positiv hållning till en sådan överenskommelse, om en lämplig avvägning kan ske av de eftergifter respektive länder måste acceptera. Herr talman! Eftersom vi får en utrikesdebatt den 26 mars skall jag inte tala mera om utrikespolitik just nu utan bara än en gång djupt beklaga det sovjetiska förtrycket av Tjeckoslovakien, ett land som har rätt att vara fritt på samma sätt som alla andra självständiga stater. Det är ju inte bara i fråga om de aktuella problem jag behandlat som Sverige har relationer med andra länder, utan också i ekonomiskt avseende. Vi har en mycket omfattande utrikeshandel och är naturligtvis beroende av och påverkas av andra länders ekonomiska handlande. Året 1968 var ett år som präglades av stor politisk aktivitet. Riksdagsvalet föregicks av en valkampanj som i omfattning och intensitet knappast förekommit tidigare. Socialdemokraterna vann en valseger som i procent av valmanskåren nästan gav dem tillbaka vad de förlorat i valen 1964 och 1966. Orsaken till denna valseger har analyserats på många sätt. Det är att observera att analyserna i regel inte talat om de politiska frågorna utan i stället hänfört segern till de oerhörda ekonomiska resurserna och till den effektivt trimmade valapparaten, vilket jag tror är riktigt. Regeringen har betydligt bättre ryktat sitt värv i valkampanjen än den har gjort i sitt regeringsutövande. I den förändrade politiska situationen betyder det inte att oppositionen, i varje fall inte det parti jag företräder, har givit upp. Vi kommer att framföra våra förslag både under denna remissdebatt och i motioner, som redan har Remissdebatten i år föres under andra förutsättningar än tidigare. Förut har remissdebatten knutits helt till statsverkspropositionen och regeringens förslag, men i år hålles debatten efter motionstidens utgång, och således gäller debatten både oppositionens och regeringens förslag. Det återstår att se om regeringen verkligen vill diskutera också oppositionens förslag eller om man är sig själv nog och endast vill tala om vad man själv föreslagit. Situationen är också annorlunda därigenom att vi nu har ett enpartivälde i vårt land, vilket medför många faror, i synnerhet för det parti som skall utöva detta enpartivälde. Den tillfälliga framgång socialdemokratin hade vid förra årets val har dock inte förringat oppositionens betydelsefulla roll i svensk politik. Det är lätt för ett parti som det socialdemokratiska att i kraft av sin maktställning göra misstag, och dessa bör uppmärksammas och klart framhållas från oppositionens sida. Om man tillåtes att framställa ett önskemål beträffande ställningstagandet inom regeringspartiets egna led, så är det att de bör lyssna till de stora arbetargrupperna som sköter sitt jobb och som har sin ofta sunda och bestämda uppfattning om hur vårt land skall styras. Det är inte de små högröstade grupperna, som t.ex. Sveriges Radio med förkärlek släpper fram, som representerar svenska folkets åsikter. Låt oss i stället fråga den mera tystlåtne, men betydligt djupare tänkande jobbaren vad han anser om svensk utrikespolitik, försvarspolitik, ekonomi och allt annat som rör sig inom det politiska verksamhetsfältet. Detta hindrar givetvis inte att den som så önskar under lagliga former fritt skall få framföra sina åsikter, hur liten grupp han än representerar, men det är ingalunda troligt att den som skriker högst representerar svenska folket, vil ket dock dessa högröstade smågrupper alltid har en benägenhet att påstå. Det är glädjande att debatten om hur vårt svenska näringsliv skall utformas är intensiv. Det gäller framför allt frågan, om statsägda företag kan erbjuda större fördelar åt vårt folk än vad ett fritt näringsliv kan göra. På denna punkt är emellertid regeringen mycket ovillig att diskutera praktiska erfarenheter från vårt eget land och andra länder. Man håller sig på den säkra sidan och talar uteslutande teoretiskt om hur stora fördelar det skulle ge, om staten kunde ingripa i näringslivet på det eller det området. När jag tog upp denna fråga vid förra höstens remissdebatt var finansministern obenägen att diskutera den — han höll sig mest till den kassörsuppgift som han har för vårt land. Frågan är om statsministern — som nu är närvarande här — har större benägenhet att i dag diskutera utformningen av vårt näringsliv. En del yngre socialdemokrater tar dock gärna fram den antikverade socialismen och putsar upp den så att dammet ryker och förklarar att detta är »nytänkandet inom svensk politik». Ofta är dessa ungsocialistiska idéer orealistiska och verklighetsfrämmande samt vittnar om okunnighet. Verkligheten är en helt annan än vad blåögda teoretiker föreställer sig. Senast fick vi ju genom Durox-fallet exempel på hur det kan gå med statliga företag. Principerna för hur vårt lands näringsliv bör utformas är således enligt centerpartiets uppfattning att man skall tillgodogöra sig de privata initiativ, den erfarenhet, kunnighet och energi som människan förmår prestera. Med den formuleringen har jag inte alls uteslutit, att staten skall spela en aktiv roll på många sätt, t.ex. genom att i situationer när det är nödvändigt reglera och utjämna icke önskvärda svängningar i konjunkturen. Staten har ett stort ansvar för näringslivets kreditförsörjning. Vidare är det angeläget att olika former av samarbete mellan staten och det enskilda näringslivet prövas. Konjunktursvängningarna i den svenska ekonomin har de senaste åren varit ovanligt kraftiga. Under åren 1964 —1965 var inflationstendenserna mycket påfallande, och underskotten i betalningsbalansen var starkt oroande. Det är självfallet att Sverige, som har så omfattande utrikeshandel, har haft känningar av vad som förekommit på världsmarknaden, men genom en i flera avseenden illa anpassad ekonomisk politik har de utifrån kommande konjunkturstörningarna inte mötts och motverkats på det mest effektiva sättet. Det är t.ex. i dag fullt klart, att den konjunkturpolitik som bedrevs 1964— 1965 var ett uppenbart misslyckande. Professor Assar Lindbeck har i sin bok Svensk ekonomisk politik starkt kritiserat denna politik, och jag citerar några rader av vad han har skrivit: »Under en kraftig konjunkturuppgång bedrevs en expansiv finanspolitik. Dessutom genomfördes med lokaliseringspolitiska motiveringar inte obetydliga frisläppningar av investeringsfonder mitt under en högkonjunktur. När slutligen kontraktiva ekonomisk-politiska åtgärder sattes in hade arbetsmarknaden redan blivit så ansträngd att en kraftig löneglidning redan kommit till stånd. Det treårsavtal, med relativt stora lönehöjningar, som träffades just vid slutet av denna inflatoriska högkonjunktur, i början av 1966, garanterar så att ett å två års efterfrågeinflation kommer att efterföljas av tendenser till kostnadsinflation. Försöken att sedan avtalet redan träffats begränsa inflationen och = betalningsbalansproblemen kom sedan att accentuera syselsättningsproblemen vid den följande konjunkturnedgången 1966—067. Även ett relativt kortvarigt misslyckande inom den ekonomiska politiken kan alltså leda till mångåriga effekter.» Utvecklingen under 1968 skiljer sig från tidigare år. Det blev en nedgång i konjunkturen och sysselsättningen, som givetvis var beklaglig, men den fick ju också andra verkningar. När finansministern konstaterar att under år 1968 kom en nedpressning av prisoch kostnadsstegringen till stånd, så var ju detta till stor del en följd av nedgången i konjunkturen och den större arbetslösheten. Inom centerpartiet kan vi dock inte acceptera en ökad arbetslöshet som ett naturligt medel i kampen mot inflationen. En hög och jämn sysselsättning är för centerpartiet en central målsättning. Sysselsättningen har tyvärr inte varit tillfredsställande. Om jag slår samman siffrorna för antalet arbetslösa, antalet sysselsatta vid beredskapsarbeten och antalet på omskolning för de senaste tre åren, så var siffran år 1966 i december 58 000, år 1967 vid samma tid var den 78000 och 1968 var den 81 600. Jag vill inte alls påstå att den som är på beredskapsarbete eller omskolning är direkt arbetslös, men man måste ta hänsyn till dessa siffror när man gör sådana beräkningar, eftersom man givetvis teoretiskt helt kan ta bort arbetslösheten genom att sända alla till beredskapsarbete eller omskolning. Den mest allvarliga bristen i den ekonomiska politiken under 1968 var att den inte förmådde i tillräcklig grad motverka en omfattande arbetslöshet. Under månader var arbetslösheten högre än för motsvarande månad något år, sedan den nuvarande arbetslöshetsstatistiken infördes 1955. Arbetslösheten låg under årets tre första kvartal på en högre nivå än under 1967, som ändå måste betecknas som ett år av försvagad konjunktur. Ännu under oktober och november låg den registrerade arbetslösheten på ungefär samma höga nivå som 12 månader tidigare. Efterfrågan på arbetskraft steg visserligen under 1968 men — med den preliminära nationalbudgetens ord — »någon markerad omsvängning i läget på arbetsmarknaden har emellertid inte inträffat och de re gionala = olikheterna har = snarare skärpts». Det senaste påpekandet belyser ett av de mest oroande dragen i utvecklingen på arbetsmarknaden, t.ex. arbetslösheten i Norrland. Vid slutet av 1968 svarade skogslänen för inemot hälften av den registrerade arbetslösheten. I finansplanen konstateras det, att de särskilda åtgärder i form av ökade beredskapsarbeten, frisläpp av investeringsfonder m.m. som stöder sysselsättningen i Norrland inte förmått i tillräcklig grad motverka en försvagad utveckling av sysselsättningen inom skogsbruket och skogsindustrin. De nyligen publicerade siffrorna för den registrerade arbetslösheten under januari 1969 visar en mycket hög nivå för de fem nordligaste länen. Totalt finns det nu inom detta område drygt 1 800 fler arbetslösa än för ett år sedan. Det behövs verkligen kraftåtgärder för att få ner arbetslösheten i Norrland. Det räcker inte med att en delegation i industridepartementet håller på med denna fråga. En av de åtgärder som bör främjas ytterligare är lokaliseringen, som finansministern säger har givit goda resultat. Centern har föreslagit att vi skall öka lokaliseringsstödet med ytterligare 150 miljoner. I anslutning till dessa frågor skall jag säga något om ett av landsbygdens stora problem. Jag skall inte säga många ord om jordbrukets svårigheter. Socialdemokraterna har med sin jordbrukspolitik skapat en modlöshet i synnerhet hos unga jordbrukare som kan bli synnerligen allvarlig för vårt land. Vår beredskapssituation på livsmedelsområdet kommer vad det gäller svenskt jordbruk att bli allt sämre om inte en omprövning sker. Till statsrådet Holmqvist, som nu avgått som jordbruksminister, kan man inte säga något tack för den jordbrukspolitik han på regeringens vägnar fått företräda. Däremot kan vi gärna tacka honom för det intresse han visat för den svenska jordbruksnäringen och de personliga egenskaper han visat vid utövandet av sin gärning. Herr Holmqvist får säkerligen nöja sig med att hans gärning som jordbruksminister inte kommer att bli i tacksamt minne bevarad hos de svenska jordbrukarna. Vi hälsar honom välkommen till de nya arbetsuppgifterna i inrikesdepartementet, som på ett så förtjänstfullt sätt skötts av statsrådet Rune Johansson under lång tid. När man betygar statsrådet Holmqvists intresse och energi att sätta sig in i jordbruksproblemen, ställer man sig samtidigt frågande till statsministerns åsikter om jordbruk när han om den nye jordbruksministern sade, att han kanske inte hade så mycket reda på jordbruksproblemen men att om fjorton dagar skulle det vara helt annorlunda! Jag förmodar att statsministern tyckte att jordbruk är så enkelt eller så obetydligt att man inte behöver ägna mer än fjorton dagar åt att studera ämnet förrän man kan det. Efter vad vi sett i tidningarna finns det ju möjligheter att herr Ingemund Bengtsson kan få gå en omskolningskurs för att bli socialdemokratisk jordbruksminister. Det nästa avsnittet jag skall säga några ord om, herr talman, är de ofta diskuterade och alltid lika aktuella och betydelsefulla investeringarna i vårt näringsliv. I varje finansplan de senaste åren har finansministern uttalat förhoppningar om att industriinvesteringarna skulle öka, men om man följer upp dessa önskemål så måste finansministern vara en ganska olycklig människa, eftersom hans önskningar på detta område så sällan uppfylles. Investeringarna har nämligen stått oförändrade eller minskat under de två senaste åren, och för 1969 tyder den enkät som refereras i finansplanen på att investeringsvolymen kommer att bli oförändrad eller något stigande. Om finansplanen torde man kunna säga, att den ibland nog är bra men för det mesta är den som vanligt. På sid. 5 i finansplanen sägs beträffande målsättningen för den ekonomiska politiken under 1968 bl.a.: »Investeringsresurserna borde styras mot industrin, bostadsbyggande och angelägna offeniliga investeringar.» På sid. 7 anför emellertid finansministern: »Enligt de uppgifter som nu föreligger skulle industriinvesteringarna 1968 i stort sett ha förblivit av samma omfattning som under 1967.» Den där styrningen mot industriinvesteringarna måtte inte ha lyckats särskilt väl. Trots detta står i finansplanen på sid. 8: »Sammanfattningsvis gäller att den ekonomiska politikens mål i väsentlig utsträckning kunde uppnås under 1968.» Där omnämnes bostadsoch offentliga investeringar men inte ett ord om industriinvesteringarna. Det förefaller som om läsaren av denna intressanta bok inte bör bekajas av alltför stor lust att läsa sidorna och finna ett sammanhang! Detta är ett av de mest betydelsefulla avsnitten vi diskuterar. Får vi inte investeringarna att öka, så har vi därmed dragit undan grunden för fortsatt välståndsutveckling. Särskilt oroande är det att industrins investeringar inte ökar. Med oförändrade eller sjunkande industriinvesteringar kan man befara att produktionshöjningen inte kommer att fortsätta i samma takt utan förete en mindre gynnsam utveckling. Bruttonationalprodukten steg under 1968 med 3,5 procent i vårt land, medan OECD ländernas bruttonationalprodukt steg med 5 procent. I Västeuropa uppskattas tillväxten till drygt 4 procent och i Förenta staterna till cirka 5 procent. Stegringen i den japanska produktionen har fortsatt i mycket hög takt. Sveriges bruttonationalprodukt uppgick år 1968 till 141 miljarder. En procent på denna summa gör i runt tal 1,4 miljard, som i en sådan ökning skulle ha tillförts vår samlade ekonomi. Av detta hade givetvis staten i form av skatter fått en avsevärd del. Jag vill sammanfatta dessa kortfattade reflexioner med att återigen erinra om att alla ansträngningar måste sättas in för att höja produktionen. Därvid är industriinvesteringarna en av de mycket betydelsefulla faktorerna. När det gäller fördelningen av vårt välstånd finner man en nyhet i årets finansplan. Den intensiva debatt, som centern fört för att få till stånd en rättvisare fördelning framför allt för låginkomstgrupperna, måste ha påverkat finansministern, eftersom han för första gången tagit in ett speciellt kapitel om fördelningen. Visserligen är det bara en sida med allmänna formuleringar, men det kan ju alltid vara ett begynnande intresse för att åstadkomma en rättvisare fördelning och då är det ju välkommet. I slutet av detta uttalande står det en mening som jag finner anmärkningsvärd. Det står: »En fortsatt ekonomisk utveckling av det slag som uppnåddes 1968 förbättrar förutsättningarna för att fördelningspolitikens syften skall kunna realiseras.» Jag får verkligen fråga statsministern eller någon annan från regeringen här om regeringen menar, att det erfordras ett år med vikande konjunkturer och stor arbetslöshet för att vi skall få en rättvisare fördelningspolitik. Är år 1968 så särskilt lyckligt i det avseendet? I nästa mening står det visserligen att prisstegringarna dämpas, syselsättningen förbättras och produktionen ökar i snabbare takt. Men prisstegringarna dämpades mycket tack vare den svaga konjunkturen, och det är ju alls inte önskvärt med en sådan. Sysselsättningen förbättrades, säger man vidare. Men det är ju självfallet att när man börjar med en så dålig utgångspunkt som 64 000 arbetslösa, är läget ingalunda tillfredsställande om man får vissa förbättringar från den utgångsspunkten. Däremot är det tillfredsställande att produktionen ökat, fastän man dock måste tillägga att det inte är någon garanti för en rättvisare fördelning. En rättvis fördelning är viktig inte endast i fråga om själva inkomsterna utan även på andra områden. Jag skall här bara välja något exempel. På ett område anser jag att regeringen inte synes eftersträva en rättvis fördelning. Det är i fråga om den regionala fördelningen av bostadsbyggandet. I det av departementschefen föreslagna garanterade programmet för åren 1971—1973 föreslås, att detta i sin helhet bör kunna fördelas på områden med klart expansivt näringsliv. Under år 1968 färdigställdes enligt statsverkspropositionen cirka 105000 bostadslägenheter. Av dessa bostäder kommer cirka 40 procent på de tre storstadsområdena. För områdena utanför storstadsregionerna har under en period av tre, fyra år andelen av bostadsbyggandet minskat med ungefär 10 procent. Denna omfördelning är resultatet av den kvotering av bostadsbyggandet som nu tilllämpas. Särskilt hårt har de mindre kommunerna och de mindre tätorterna drabbats. Vissa kommuner har en del år blivit helt utan tilldelning av bostäder eller har fått en mycket liten kvot. Näringslivsexpansionen = förhindras av brist på bostäder, varför tillskott av sysselsättningstillfällen förhindras. De rena landsbygdskommunerna och de mindre tätorterna kämpar en hård kamp för att behålla sin befolkningsnumerär och för att sålunda erhålla underlag för skolor och annan service. Det är allmänt känt och omvittnat, att de i många hänseenden är handikappade i jämförelse med de större tätorterna. Till råga på allt har nu kommit bostadskvoteringen, som av kommunalmän och andra ortsbor uppfattas som ett instrument för staten att hålla landsbygden och de mindre tätorterna tillbaka. Bostadskvoteringen har på en del håll bl.a. varit en bidragande orsak till stagnation och avfolkning. Detta uttalande av departementschefen aktualiserar det av oss tidigare uppmärksammade problemet med den regionala för delningen av bostadsbyggandet. Vi anser det angeläget att även mindre kommuner med ett näringsliv, som inte kan betecknas som expansivt, också behöver ha möjligheter till långsiktig planering av sitt bostadsbyggande. Om ingen planering av byggandet kan äga rum så är det heller inte möjligt för kommunerna att planera för att göra näringslivet mera expansivt. Det finns ett redan etablerat näringsliv och om detta skall kunna fortsätta måste de inom näringslivet sysselsatta ha möjlighet att förnya och förbättra sitt bostadsbestånd. Vi förordar därför att det garanterade programmet för åren 1971—1973 inte skall begränsas till de i statsverkspropositionen angivna områdena, utan kunna komma hela landet till del. Vi har också omigen framhållit önskvärdheten av att småhusbyggandet främjas och föreslår att, i den utsträckning konjunkturutvecklingen och regionala förhållanden ger anledning därtill, igångsättning av småhusbyggen tills vidare må medges utöver vad som följer av bostadsbyggnadsplanen. Herr talman! Jag har talat något utförligare om den ekonomiska politiken då den givetvis är förutsättningen för hur budgeten skall kunna utformas. Regeringen har på många områden uppenbarligen inte kunnat föra en ekonomisk politik som gett ett tillfredsställande resultat, och därmed minskas också statens möjligheter att anslå pengar till olika ändamål. Först vill jag betona, att det varit ett enligt min uppfattning ensidigt och felaktigt resonemang från regeringens sida då man i regel endast önskat diskutera den närmast liggande budgeten. Många av de utgifter, som vi anser att staten skall åtaga sig, är av en sådan omfattning att de måste planeras på längre sikt och de måste planläggas flera år i förväg för att kunna förverkligas, t.ex. frågan om sänkt pensionsålder, som medför så avsevärda kostnader. Debatterna om budgeten bör därför inte begränsas endast till det när mast liggande budgetåret. Ofta är det så att den närmast liggande budgeten är så fastlåst, att den inte medger några omfattande justeringar. Med den felaktiga metod som finansministern nu använder att praktiskt taget alltid underbalansera budgeten, antingen det är högkonjunktur eller lågkonjunktur, så blir situationen alltid svår för att föreslå nya utgifter. Någon skuggbudget har vi aldrig upprättat från centerpartiets sida, men vi har ibland haft en speciell tilläggsbudget och då har vi föreslagit hur den skulle finansieras. Även om varje riksdag är suverän att besluta om det kommande årets utgifter så kan man, i synnerhet med tanke på den svenska politiska stabiliteten, mycket väl planera på längre sikt än ett år. Det är mot den bakgrunden som vi i år inte föreslagit några större utgiftshöjningar utan i stället fäst huvudvikten vid den mera långsiktiga planeringen. Om man nu granskar förslag på längre sikt, så får man givetvis inte räkna endast med kommande budgetårs inkomster utan man måste ta hänsyn till den produktionsökning och de lönehöjningar som kan förmodas komma. Vad det gäller den nu föreslagna budgeten så är det ingalunda så, att vi godkänner finansministerns förslag, men det är mycket svårt att föreslå ändringar. Vi i oppositionen har 14 dagar på oss för att försöka få fram de eventuella ändringsförslag som vi vill presentera. Vi vet emellertid inte förrän den 11 — eller i år den 13 — januari vad regeringen ämnar föreslå. Vi kan i viss mån studera de petita som ämbetsverken framlägger även om vi inte får dem oss tillsända, men vi vet ju inte alls i vilken utsträckning regeringen ämnar tillgodose de olika kraven. Ta exemplet om de 4000 nya tjänster, som nu föreslås i statsförvaltningen. Var och en vet ju att om vi skall föreslå ändring på den siffran och i stället äska 3 000 eller 5 000, så kan vi inte bara motionera om den siffran utan vi måste specificera på varje område, antingen det gäller en utökning med en tjänst eller några hundra, var besparingen eller utvidgningen skall ske. Tror någon att detta, med de begränsade resurser partierna har, verkligen är möjligt? Den största ökningen vi föreslagit på Kungl. Maj:ts förslag är 10 miljoner till polisen. Det är en utökning med 200 tjänster, och jag tror att det är svårt att tala emot den begäran. Brottsligheten har ökat och hela narkotikafältet har tillkommit och därför måste resurserna ökas. De samlade utgifter vi föreslagit belöper sig inte till mer än cirka 50 miljoner kronor, och det är ju ingenting som äventyrar budgeten. Finansministern kan inte beräkna så exakt. För att belysa detta kan man erinra om att den statliga upplåningen i januari 1968 av finansministern beräknades till 2 100 miljoner kronor, vilket i kompletteringspropositionen uppräknades till 2 700 miljoner medan beräkningarna nu slutar på 3500 miljoner kronor. När det gäller statens inkomster är det främst skattesidan som diskuteras, men jag skall inte gå in på skatteproblemet eftersom detta kommer att behandlas av annan ledamot tillhörande samma parti som jag. Jag vill emellertid starkt poängtera, att om en skattereform kommer till stånd måste den gå ut på att gynna låginkomstgrupperna. Det är ju väl känt, och det debatterades utförligt under valrörelsen, att klyftorna mellan de lägre betalda och de högre betalda har ökat under den socialdemokratiska regimen. Detta är förvånande, eftersom socialdemokraterna ursprungligen arbetade för i varje fall vissa grupper av låginkomsttagare. Nu har man i det fallet spårat ur, och socialdemokraterna företräder inte låginkomstgrupperna. Det är därför särskilt olyckligt, att vi i Sverige — till skillnad från åtskilliga andra länder — under lång tid haft en utveckling, som inneburit ökan de inkomstklyftor före skatt. FN:s ekonomiska kommission för Europa har i en undersökning som omfattar åren 1954—1963 kunnat påvisa en sådan negativ utveckling. Det är angeläget, att den utredning som tillsattes vid årsskiftet 1965/66 för att undersöka Ilåginkomstproblemen i vårt land blir klar snarast möjligt och snabbt kan omsättas i politiska beslut och konkreta resultat. I en särskild motion kräver vi från centerhåll till årets riksdag, att parlamentariker bör ingå i kommittén i detta syfte. De hittills presenterade uppgifterna från kommittén visar, att låginkomstproblemet är betydande i vårt land. Således uppnådde en tredjedel av de fulltidsanställda personerna under 1966 en årlig löneinkomst om högst 18000 kronor och en femtedel 15 000 kronor. Andelen kvinnor i de lägre inkomstgrupperna är dessutom betydligt högre än deras andel av den totala arbetsstyrkan. Låginkomstgruppernas inkomster kan ju påverkas på olika sätt. Givetvis bör låginkomstgrupperna i första hand ha högre lön, och det går inte att jämna ut klyftorna, om man alltid höjer i procent. Det är emellertid självfallet att man via socialpolitiken och skattepolitiken kan ge stora förbättringar åt låginkomstgrupperna. På socialpolitikens område kan man t.ex. påvisa att utgifterna från 1964 till 1968 steg med 80 procent så att de f. n. uppgår till 21 miljarder kronor. Samtidigt bör vi komma ihåg, att delar av socialpolitiken är inriktade på att skapa trygghet för alla, exempelvis vid sjukdom, och endast delvis på direkt standardutjämning. Sjukvård och sjukförsäkring tar också i anspråk i det närmaste hälften av socialpolitikens totala resurser. Eftersom sjukvårdssektorn i stor utsträckning bekostas av kommunerna och finansieras via proportionell beskattning, blir utjämningseffekten obetydlig. De utjämnande transfereringarna gäller i första hand pensionärer och barnfamiljer. Låginkomstgrupperna har missgynnats av den senaste tidens utveckling när det gäller inkomstfördelningen såväl före skatter, avgifter samt transfereringar som efter dessa. Som jag nämnt i det föregående har inkomstklyftorna ökat i vårt land sedan mitten av 1950 talet. Möjligen har en förbättring inträtt i och med den lugnare prisstegringstakten under de senaste åren. Den sedan några år verksamma låginkomstutredningen har bl.a. en viktig uppgift i att klarlägga den reella standardutvecklingen för låginkomstgrupperna. På skattesidan har särskilt utdebiteringen i kommunerna ökat mycket kraftigt under kort tid, och det finns anledning att räkna med en fortsatt expansion i de kommande utgifterna, även om en viss uppbromsning kan skönjas. På de senaste tio åren har den genomsnittliga kommunala <utdebiteringen ökat med cirka 50 procent eller från kronor 13: 68 under 1958 till 20: 25 för innevarande år. Prognoserna för 1975 visar på en genomsnittlig utdebitering av 25 kronor och med oförändrad takt omkring 30 kronor år 1980. Eftersom kommunalskatten utgår proportionellt men samtidigt är avdragbar i den statliga taxeringen, får den snarast en regressiv verkan och drabbar därmed de lägsta inkomstgrupperna särskilt hårt. Samtidigt utgår kommunalskatten också vid mycket låga inkomster, och för närvarande har 90 å 95 procent av skattebetalarna högre kommunal än statlig skatt. Endast i mycket höga inkomstlägen väger den statliga skatten över totalt sett. Slutligen vill jag, herr talman, nämna att en betydelsefull rättvisefråga, som också faller inom fördelningens ram, eftersom den kostar mycket pengar, är frågan om pensionsåldern. Det är ett tiotal år sedan kravet på sänkt pensionsålder framfördes från centerns sida i denna kammare, och det avvisades då av statsministern. Så småningom har det dock vunnit ett avsevärt gehör, och höstriksdagen begärde en hälligt utredning om sänkning av gruvarbetarnas pensionsålder. LO har också uttalat att pensionsåldern bör sänkas för vissa grupper. Även om detta är att betrakta som delreformer, är det dock ett steg på väg. Träindustriarbetarförbundets styrelse uttalade sig förra året för en sänkning av pensionsåldern, och det gällde enligt vad som framkom av tidningsreferaten en allmän sänkning. Det kan inte vara rättvist att vissa grupper skall ha lägre pensionsålder än 67 år men att stora grupper ofta med det tyngsta arbetet och den lägsta betalningen skall stå kvar till 67 år. Vi har ånyo i motion till årets riksdag fört fram kravet på sänkt pensionsålder. Jag slutar detta avsnitt av mitt anförande med att ännu en gång betona att centerpartiet anser att det i första hand är låginkomstgruppernas intressen som skall tillgodoses. Som avslutning, herr talman, vill jag säga att trots den som vi hoppas tillfälliga majoritet som socialdemokraterna nu har i riksdagen har oppositionen på intet sätt underlåtit att presentera alternativ till regeringspolitiken. Motionernas antal är större i år än vad det var valåret 1968. Centerpartiet har i ett stort antal motioner, varav många är tillsammans med folkpartiet, presenterat alternativ till regeringspolitiken på en rad olika områden. Den stora valframgång centerpartiet fick vid senaste valet förpliktar givetvis till att fuilfölja den politik som presenterades under valrörelsen, och så kommer givetvis att bli fallet. Att regeringspartiet kommer att avslå det mesta av vad vi föreslagit är vi beredda på, men likafullt utgör våra förslag upplysningar som väljarna kan ta ställning till vid 1970 års val och med sina röster ge sitt stöd till. Herr talman! Jag ber att få instämma i yrkandet om remiss av statsverkspropositionen till vederbörliga utskott.

Herr talman! Herr Bengtson avslutade sitt anförande med att liksom skryta med att det i år avlämnats flera motioner från den borgerliga sidan än någonsin tidigare och att det är ett tecken på att alternativ för väljarna minsann inte saknas. För en gångs skull är jag villig att helt ge herr Bengtson rätt. Vad som har inträffat är ju att splittringen på den borgerliga sidan aldrig har varit så stor som nu. Om ni splittrar er ytterligare på ett fjärde parti, blir det följaktligen en 25-procentig ökning av motionsantalet. Det stora antalet motioner i år ger dock inte något intryck av att här finns ett samlat alternativ, som väljarna har att ta ställning till, utan visar alldeles tvärtom en djupgående och allvarlig söndring inom oppositionen. Men det är oppositionspartiernas sak och inte min, även om jag inte, när jag av herr Bengtson fick detta osökta tillfälle, kan neka mig att instämma med honom på denna punkt. Mångahanda ting finns att diskutera. Vi har under många år bett att vi skulle få rescnera med oppositionen sedan den har framlagt sina motioner. Det har vi gjort därför att vi trodde att det på det sättet skulle finnas en möjlighet att få en stimulerande debatt kring huvudalternativen i svensk politik. Jag anser fortfarande att det av mig i åtminstone 20 år framförda kravet att remissdebatten skall förläggas efter motionstidens utgång är ur nästan alla synvinklar riktigt. Men jag kan inte tänka mig någon olyckligare start än det här, eftersom våra borgerliga vänner inte har begagnat tillfället att skapa ett underlag för en diskussion om alternativen i svensk politik. Debatten gör därför ett mycket splittrat intryck, och det gör, herr talman, även mitt inlägg, eftersom jag i någon mån ändå måste följa spelreglerna och resonera med denna mycket splittrade opposition. Får jag först göra ett par randanteckningar. Herr Virgins anförande var så till vida mycket intressant att han verkligen försökte resonera med utgångspunkt från en fråga, där det föreligger betydande meningsskiljaktigheter eller där han i varje fall sökt göra gällande att det föreligger betydande meningsskiljaktigheter mellan oppositionen och regeringspartiet. Herr Virgin valde att såsom huvudämne ta upp försvarsfrågan. Själva ingressen till hans anförande var enligt min mening ytterligt olycklig. Han framställde nämligen situationen som om vi både när det gäller utrikespolitiken och försvarsfrågan skulle ha givit efter för mer eller mindre högröstade element på vänsterkanten. Det förhåller sig inte så, herr Virgin. Det förslag som vi lagt fram anser vi fortfarande innebära ett utomordentligt starkt försvar för vårt land.

Jag tror att om man vill göra försvarsviljan en verklig otjänst, skall man gå ut och säga: Vi lägger ned nära 6 miljarder på försvaret, men det är inget värt. Det är ett dåligt försvar vi har. De väldiga militära ansträngningarna leder inte till något resultat! Herr Virgin har föreslagit att vi skall tillsätta en parlamentarisk beredning. Jag föreställer mig att försvarsministern är villig att svara honom på den punkten. Jag vill emellertid redan nu säga att hur angelägna vi än är att få en bred samling i försvarsfrågan — det är vi fortfarande — så vill jag inte bestrida att det sätt på vilket de borgerliga representanterna uppträdde i den föregående försvarsutredningen gör att man tänker sig för både en och två gånger innan man på nytt sätter i gång en likartad apparat. Nu pågår, vilket jag an tar att försvarsministern kommer att säga, undersökningar som utförs av de militära experterna och av försvarsdepartementet, vilka skall ge bättre möjligheter att ta ställning till både korttidsoch långtidsperspektivet. Det är möjligt att man någon gång fram under 1970, om garantier ges för att de borgerliga partierna inte uppträder på samma sätt som förra gången, kan finna det lämpligt att på nytt börja ett försök att få till stånd en mera allmän samling i försvarsfrågan. Några ord i början av herr Dahléns anförande föranleder kommentarer. Herr Dahlén uttryckte sin glädje över att förhandlingarna om det nordiska ekonomiska samarbetet nu har tagits upp med förnyad intensitet. Jag har ingen som helst anledning att polemisera mot honom på den punkten. Jag tror att det är viktigt att nu göra ett allvarligt försök.

Mina ord har alltså närmast karaktären av ett instämmande i vad herr Dahlén anförde. Vi försökte under valrörelsen att få till stånd en vettig dialog om de olika samhällsuppfattningar som får förutsättas ligga till grund för motsättningarna inom den svenska politiken. Jag vill inte påstå att vi lyckades särskilt väl. Det gjordes ständigt gällande att vår analys av marknadshushållningens brister var ett uttryck för en ovilja, en bitterhet och ett förakt gentemot dem som inom det svenska samhället företräder den andra parten i blandekonomin. Litet av detta mötte vi nu hos herr Dahlén. Han sade att vi lägger moraliska syn punkter på dessa ekonomiska ting och att vi anser att de människor som företräder vinstintressena är hemfallna åt en lägre moral — profitintresset kontra allmänintresset — varför det följaktligen är vår uppgift att bekämpa dem. En diskussion på det planet är helt meningslös. Det finns inte ett spår av någonting sådant i vårt försök att analysera vad det är som gör att marknadshushållningen inte räcker för att ge medborgarna trygghet. Vi försökte visa det bland annat genom hänvisningar till Amerika. Vi påpekade att om det funnes någonting som kunde anses vara ett grundläggande fel i svensk politik så vore det om vi trodde att den liberala ekonomi som tillämpas till det yttersta i Amerika skulle kunna avlägsna de motsättningar och spänningar som existerar exempelvis mellan låglönegrupper och rika. Dylika motsättningar och spänningar innebär — jag vet inte hur många gånger det framhölls under valrörelsen — att när marknadshushållningens principer drivs till sin spets är det mycket troligt att man får en stegring av produktionen. Vi bestrider inte detta. Men därmed löses inte de grundläggande problem som kommit till uttryck bland annat i kravallerna i Detroit, Los Angeles, Chicago och Washington. Jag tillät mig fråga om det kan vara en klok ekonomi att satsa så hårt på denna vinsthushållning, om den icke tar itu med en lösning av de grundläggande sociala motsättningarna. Det kan väl ändå inte vara någon större fördel att få sina bilar uppbrända, sina fönsterrutor sönderslagna och sjukhusen belagda med kravalloffer. Detta kan inte ens ur ekonomisk synpunkt vara någonting att stå efter. Det måste vara en väsentlig skillnad mellan att fråga sig detta och att säga att de som sitter i ledningen för våra företag har en lägre moral än vi andra. Det kan te sig så ibland, men dessa människor är liksom vi ett offer för det system under vilket vi alla arbetar. Vad vi försökt att få till stånd en diskussion om är något helt annat — om jag nu skall ta upp den debatten här — jag hade tänkt göra det i morgon i ett inlägg i andra kammaren, eftersom jag trodde att herr Wedén gärna ville fortsätta den diskussion som han började under = höstriksdagens <remissdebatt. Men jag gör det gärna redan nu, för att herr Wedén skall få tillfälle att förbereda sig. Vad vi skall diskutera är inte dessa påståenden om att en grupp av människor har en lägre moral, medan en annan grupp av människor är upphöjda och har en högre moral. En diskussion på det planet — som herr Dahlén försökte föra in — är meningslös. Vi är tämligen likadana på ömse sidor om förhandlingsbordet. Vad vi har sagt är följande. Om man vill ha till stånd en lugn utveckling, skulle det vara värdefullt om vi satte oss ner och resonerade oss fram till vad som av vinsthushållningens principer i marknadshushållningen är av värde och vad som behöver bli föremål för vidare resonemang. Alla vi som sitter här i kammaren utgår från att produktionsökning är någonting värdefullt. Ingen vill stå upp och säga att han kämpar för att få till stånd en sänkning av produktionen. Vi är alla överens om att produktionsökning är någonting värdefullt. Vad vi säger är att det kan finnas mångahanda ting som icke har med vinstintresset att göra som ökar produktionen.

Det finns nämligen mängder av ting som samhället måste ha pengar till.

Varför det? Den konflikt som här uppstår kan lätt illustreras med några ord som herr Virgin sade, nämligen att vi kan väl inte fortsätta med ständigt stegrade statsutgifter, utan vi måste ändå sätta ett stopp, och det är detta som högern vill i sin motion. Herr talman! Vi har från 1959 till 1969 ökat statsutgifterna med 28 miljarder kronor. Det är mycket pengar. 16 miljarder därav har gått till inkomstomfördelningen. Det är alltså inte sant att dessa pengar har inneburit att man åt byråkrater i Stockholm — som herr Virgin uttryckte det — skulle komma att överlåta styrningen av ekonomin. Vi har tagit ut 28 miljarder, varav 16 miljarder har gått till följande ändamål: mödravården, barnavården, socialhjälpen, den sociala omvårdnaden, arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken, folkpensioner, sjukoch yrkesskadeförsäkring, skatteutjämning, löner till värnpliktiga, utbildning och kultur samt hälsooch sjukvård. Om man i ivern att främja vinsterna hos företagen tror — liksom tydligen herr Virgin gjorde och vilket mera oklart kom fram i herr Dahléns anförande — att det finns en möjlighet att stoppa de allmänna utgifterna och därigenom få en snabbare stegring av produktionen, säger vi att det är felaktigt. Huvudparten av utgiftsökningarna går till ändamål som för de små inkomsttagarna i samhället betyder ökade konsumtionsmöjligheter samt till utbildning på det vetenskapliga planet och på skolplanet av människor som näringslivet har ett trängande behov av. Det var dessa ting som vi ville diskutera under valrörelsen.

Jag skall gärna diskutera ingående med herr Dahlén, ty det är roligt att det plötsligt efter valet dyker upp ett samhällsideologiskt intresse. Det hade varit ändå roligare om det hade kommit under valrörelsen, ty då hade många av missuppfattningarna kunnat klaras upp. Jag skall gärna återkomma, eller också får jag väl sedan jag nu gjort dessa antydningar kanske tillfälle att resonera med den som tog upp denna diskussion under fjolåret, nämligen herr Wedén. Herr Bengtson skildrade det som om det socialdemokratiska partiets valseger var beroende på våra oändliga ekonomiska resurser. Det skulle vara roligt att veta om våra resurser — när man frånräknar tidningarna — ens ligger i närheten av vad de tre borgerliga partierna hade till sitt förfogande. Men vi har inte fått den öppna redovisning vi begärt. Vad jag särskilt vill fästa uppmärksamheten vid — och jag tillät mig göra det också i höstens allmänna debatt i andra kammaren — är att valrörelsen för att lyckas inte måste innebära en våldsam mobilisering av pengar. Man kan föra en hur intensiv och penningslösande valrörelse som helst, och misslyckas! Folkpartiet gjorde t.ex. i fjol ansträngningar att föra över den amerikanska valrörelsens avigsidor till Sverige. Hade man lagt ned ytterligare 20 miljoner på halmhattar så är jag övertygad om att man hade förlorat tio mandat till! Valresultatet beror delvis också på vad som finns under halmhatten. Hela detta resonemang om att man genom att vräka ut en massa pengar kan driva »den svenska valboskapen» till praktiskt vad som helst — till och med att rösta på folkpartiet — det håller inte. Vad som måste finnas är en tillit till politiken och en möjlighet att skapa något av en folkrörelse. Jag tyckte att vi lyckades ganska bra med det under förra valrörelsen, oberoende av hur mycket pengar vi hade, eller hur litet — som vi faktiskt kände oss ha på grund av att vi får betala så mycket till våra tidningar. Våra valarbetare framställdes nyss som en rad avlönade funktionärer, som drev väljarna framför sig. Ja, jag ser en del av våra valarbetare här, och de har sina riksdagsarvoden. All right. Men här beskriver man våra valarbetare som en byråkrati, som bara den fick tillräckligt med pengar driver väljarna framför sig. Försök får ni se! Nej, våra valarbetares slagkraft berodde på att vi kunde skapa en känsla av att de själva var med och formade den politik som de sedan slogs för. Människorna hade känslan att de i rådslagen i arbetarkommunerna och överallt var med om att forma politiken, och på det sättet förankrades politiken hos dem. Den entusiasm som därigenom skapades var av oskattbart värde för partiet. Herr Bengtson kan ha rätt i att vi aldrig vunnit valet utan valarbetarna. Nej. Men han skall inte tro att det avgörande var valarbetarnas tillgång på pengar — då är han inne på alldeles fel väg. Och jag är ganska övertygad om att centerpartiets betydande framgångar är ett belägg för att pengar inte är det avgörande i den politiska valrörelsen. Jag skulle kanske säga ett par ord till om vad inledarna i denna debatt sagt. Herr Bengtson var nog vänlig att erinra om ett yttrande av mig om den nye jordbruksministern. För övrigt är det ju väldigt bra, att bara ett statsråd går blir han strax mycket bättre — aldrig förut har jag hört så många vänliga ord om den nuvarande inrikesministern som i dag från en representant för bondepartiet. Bara han byter plats i regeringen blir han strax bättre, för då sysslar han inte med samma saker som förut. Jag är övertygad om att det samma kommer att drabba oss alla när vi en gång drar oss tillbaka att vi får höra att statsråden är egentligen rätt hyggliga och bra! Men herr Bengtson sade att jag hade yttrat, att hans namne, herr Bengtsson i Varberg, lär sig jordbruksfrågorna på 14 dagar — han är ingen expert nu men på 14 dagar blir han det. Ja, herr talman, ibland har jag ju tyvärr ett litet egendomligt sätt att uttrycka mig. Om det fanns någonting jag kände mig övertygad om så var det väl att vi alla visste hur invecklad vår jordbrukskalkyl och vår jordbrukspolitik är. Att någon skulle lära sig allt detta på 14 dagar var ett sådant där practical joke, som herr Bengtson tydligen har gått på. Det fanns hos mig inte en tanke på att det skulle tas upp allvarligt. Men nästa gång jag yttrar mig i TV skall jag tänka på att herr Torsten Bengtson också är bland mina lyssnare. Jag skall då uttrycka mig klarare och tydligare och säga ungefär som herr Heckscher enligt den gamla historien sade om jordbrukskalkylen: Det ser enkelt ut — han sade inte att man kan lära sig den på 14 dagar — men vänta tills jag har förklarat den, så skall ni få se hur besvärlig den är! Det är precis det som jag har uttryckt på mitt litet skämtsamma sätt, men jag skall aldrig mer skämta med herr Torsten Bengtson. Jag skall alltid försöka besinna att man får vara mycket varsam med sina underoch overstatements i fortsättningen. Jag betonar än en gång att jag inte tror att någon människa, inte ens herr Bengtson, kan hinna lära sig vår jordbrukspolitik på 14 dagar. Men det är svårt med politik över huvud taget. Herr Bengtson läste upp en skildring, skriven av Assar Lindbeck, om hur urusel vår ekonomiska politik var 1964/65. Det är rätt. Det medges att det var en av de sämsta budgetar vi lagt fram. Det var den enda budget som under herr Ohlins långa tid som oppositionsledare blev överöst med beröm av herr Ohlin — där hade verkli gen finansministern äntligen lärt sig vad oppositionen ständigt hade fört fram. Jag har protokollet härom framför mig, ty jag blev nästan häpen när jag hörde att herr Bengtson nu också anser det vara en dålig budget. Tänk på mittenpartierna! Det är den enda budget som berömts av en ledande folkpartist, och den kritiserar herr Bengtson nu så våldsamt. Men den var felaktig. Det skulle ha fordrats en långt stramare budget, långt hårdare tag, ungefär en vanlig Strängsk budget, för att vi inte skulle ha hamnat i den inflationshistoria som kom 1964/635. Därmed är väl egentligen det mesta sagt om de anföranden som hållits här nyss. Är det något som saknas kanske det kan bli efterlyst i den fortsatta debatten. När vi förra året var samlade till remissdebatt, skildrades Sveriges ekonomiska läge av oppositionen som nära nog katastrofalt. Vi fick av talare efter talare, framför allt av herr Dahlén, mycket bestämda skildringar om hur sysselsättningssvårigheterna under det närmaste halvåret skulle komma att stegras. Ett mer än normalt antal företag skulle komma att inställa eller inskränka driften. Sysselsättningen skulle alltså komma att gå ned med allt vad det innebar av oro och osäkerhet för företagens tjänstemän och arbetare. Dessa tongångar präglade fjolårets remissdebatt från oppositionens sida. De präglade också stora delar av valrörelsen. Om herr Ohlin, som jag nu ser här i kammaren, söker protokollet finns det tillgängligt här, varsågod! Det var denna oro för att Sverige nu går helt sönder, att ekonomin blir sämre och sämre. Vår politik skildrades av nästan alla borgerliga talare som fientlig mot näringslivet. Vad valet skulle ge var en regering som skulle kunna skapa ett näringsvänligt klimat. Det borgerliga receptet var, som deltagarna i fjolårets debatt kommer ihåg, mycket enkelt. Man skulle genom generella medel höja den ekonomiska aktiviteten, stimulera konjunkturen och öka företagens vinster. Vi avvisade de generella metoderna. Vi var övertygade om att de skulle leda till en allmän överansträngning inom vissa branscher och på vissa orter med betydande prisstegringar som följd. I stället förordade vi selektiva åtgärder, d.v.s. insatser just i de branscher och på de platser där stimulans behövdes, men ingen stimulans där aktiviteten var hög. Det var ju det som remissdebatten förra året handlade om. Utvecklingen har visat, herr talman, att vår bedömning var riktig. Konjunkturen är på väg uppåt, arbetslösheten är lägre än för ett år sedan, och vi kan glädja oss åt en god prisstabilitet. Nu har de borgerliga partierna gått ifrån sina krav från förra året och säger att förutsättningarna är helt andra. Det är riktigt. Men vad beror det på? Det beror uppenbarligen på den politik vi, i motsats till de rekommendationer som här gavs, förde under förra året. Vad hade vi haft om vi följt de borgerligas rekommendationer? Vi hade haft en besvärande överkonjunktur med tydliga inflationistiska inslag. Det går inte att komma ifrån, att det vi diskuterade vid denna tidpunkt förra året var just den politik som skulle föras nu. Den budget vi då diskuterade är den budget som gäller nu, på samma sätt som det vi nu diskuterar är den politik som skall prägla vår ekonomi vid nästa årsskifte. När man alltså nu hänvisar till att förhållandena har ändrats är det närmast ett belägg för att nästan hela borgerlighetens ekonomiska bedömning av fjolårets situation var felaktig. Herr talman! Jag skulle vilja gå ett steg längre. De borgerliga beskyllde oss då för fiendskap mot näringslivet, och vi har hört ett litet eko av detta i dag. Den strama politik som fördes var i själva verket mer stimulerande för näringslivet än den kortsiktiga, vinstbefordrande politik som de borgerliga förordade. Försöken att framställa socialdemokratin som fientlig mot näringslivet borde därmed upphöra. De har misslyckats. Jag vill bara framhålla hurusom vi har format stora delar av vår arbetsmarknadspolitik och vår konjunkturpolitik på den förutsättningen att det skall gå att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan samhälle och näringsliv. Ett av de verkligt originella bidragen till konjunkturpolitiken som vi har gjort i Sverige är investeringsfonderna. Dessa investeringsfonder bygger på att man litar på varandra och samarbetar med varandra både när det gäller att skapa balans i konjunkturerna vid olika tidpunkter och när det gäller att skapa en geografisk balans mellan olika delar av landet. Ett förtroendefullt samarbete mellan näringsliv och samhälle är förutsättningen för att en politik, vilken som ett av sina huvudinstrument tar investeringsfonderna i anspråk, över huvud taget skall kunna lyckas. Motionerna har jag redan i någon mån behandlat. även om det sades mycket egendomligt även i fjol, så fanns det då en enhetlig bedömning från hela oppositionen. Den saknas helt nu. Det finns i år över huvud taget ingen enhetlig linje, och det är helt naturligt att man under sådana omständigheter inte vill presentera ett alternativ till budgeten. Man vill inte det, eftersom man inte kan samla sig till ett gemensamt alternativ. De skäl — eller svekskäl — som anförts från mittenpartierna för att man inte har något budgetalternativ är alldeles orimligt. Herr Dahlén säger att »vi kunde inte veta hur många tjänster som skulle komma att inrättas». Det är klart att om man tror att politik är att komma med ett överbud här och ett överbud där och så vidare, då är det ju förargligt att man inte vet säkert var man skall sätta in överbuden. Men det är inte det som är politik. Oppositionen har exakt samma mate rial som regeringen när det gäller de stora linjerna. Det finns ingen skillnad. Konjunkturutvecklingen skall kunna bedömas precis lika bra av oppositionens representanter som av regeringens. Det utländska materialet står till förfogande. Vi trycker rapporterna från konjunkturinstitutet så snabbt som vi kan. Jag vågar påstå att det inte finns något annat land där man går oppositionen så väl till handa när det gäller att så fort som möjligt lämna ut det material som regeringen bedömer sin budgetpolitik på. Därför bör det inte vara några större svårigheter att säga, om budgeten skall vara balanserad eller inte balanserad, om den skall ha sin tyngdpunkt på att befria företagen från beskattning eller andra ting som ni förut kunnat ta ställning till. Det är en undanflykt att säga att den omständigheten att man vid budgetbehandlingen inte kände till antalet tjänster gör det omöjligt för oppositionen att presentera ett mittenalternativ. Nej, det är naturligtvis så, att man inte vill! Dessutom vill man inte ytterligare markera den splittring som otvivelaktigt finns inom oppositionen. Man tycker då att det är bättre att ha en socialdemokratisk politik, som man kan gräla på litet grand, men inte mycket! Det har vi hört i dag — även om jag inte kan komma ihåg någon remissdebatt där det varit så litet gräl. Och så kan man ändå lita på att det finns en socialdemokratisk majoritet som genomför politiken, och därför finns det ingen anledning till någon större oro. Nej, herr talman, jag tar upp detta för att belysa en sak som är väsentlig. När oppositionen säger att den inte har anledning att lägga fram något alternativ till regeringspolitiken men samtidigt kritiserar regeringen för att ha framlagt en innehållslös budget, så skulle en elak människa kunna göra vissa reflexioner om denna sammanställning. Men jag gör det inte. Det kanske finns någon i kammaren som kan göra det. Budgeten är, säger man, intresselös. Men när man kritiserar budgeten för att den är intresselös missar man poängen. Hur går det till för socialdemokratin att omdana detta samhälle? Vi använder metoden att lägga fram förslag som är utomordentligt långsiktiga och som undan för undan kommer att skapa ett samhälle i enlighet med de intentioner som vi har. Om vi tittar på vad som hänt under de senaste åren, så har socialdemokratin haft sina två kongresser 1967 och 1968. Där drogs de långsiktiga riktlinjerna upp för hur socialdemokratin vill att samhällsomdaningen skall ske. Det kan inte finnas den ringaste svårighet att ta upp en diskussion kring de riktlinjerna. De är tillgängliga. De har presenterats väl. I de riktlinjerna ingår att reformerna skulle bli än tidigare och mera långsiktigt planerade än de till och med varit förut. Det betyder att våra beslut innefattar långsiktiga åtaganden. Tag t.ex. skolans område. Inga nyheter, säger man. Ja, det beror på vad man menar. Det föreslås 2500 nya tjänster för att fylla i de redan fattade besluten. Beträffande u-hjälpen föreslås en stegring med mer än 25 procent. Det är visserligen inte någon nyhet, utan resultat av ett redan tidigare fattat beslut: När ni påstår att budgeten är ointressant skulle jag vilja rekommendera er att fråga de medborgare som berörs av åtgärderna i fråga om detta är likgiltiga och ointressanta ting. Vi tror att det stegvisa realiserandet av reformer kanske inte ger dramatiska nyheter på samma sätt som stora politiska strider gör. Men det är en ständig reformverksamhet som tar våra krafter i anspråk, en reformverksamhet som vi tror gör detta samhälle effektivare och rättfärdigare. Vi skall nämligen inte tro att saker och ting förverkligas av sig själva. Vi har en ideologi, och den har vi redo visat. Om vi inte skapade en stark ekonomi skulle vi inte kunna förverkliga en enda av våra vackra idéer. I en bok av den engelske sambhällsanalytikern Sampson skildrar han vad det är som gör att socialdemokratin eller arbetarpartierna i många länder har förlorat sin profil. Det beror på, säger han, att man i land efter land, framför allt England, av de ekonomiska realiteterna har tvingats att modifiera sina reformplaner. Därigenom har dessa partier förlorat sin socialistiska profil. Vad vi i Sverige har försökt göra är att dels lägga fram våra långtidsplaner, dels skapa en så stark ekonomisk grundval att vi behåller rörelsefriheten. Möjligheten att reformera beror i stor utsträckning på att vi fört en ekonomisk politik som har inneburit att inte bara vår valutareserv är hygglig utan också en rörelsefrihet för framstegsåtgärder. Detta kanske inte ter sig så förfärligt märkvärdigt. Men det är märkvärdigt eftersom vi i årtionden har fått föra denna diskussion om ekonomins styrka mot de överbud och de skattesänkningskrav som borgerligheten har kommit med. Det skulle finnas mycket mer att anföra om detta, men tiden rinner i väg, och därför skall jag stoppa här. Kanske får jag lov att göra ett enda tilllägg. När man påstår att det inte händer någonting så rådde jag nyss våra borgerliga vänner att gå till folket och fråga medborgarna om ingenting händer. Jag kan nämna att under det senaste året har karensdagarna inom den allmänna sjukförsäkringen avskaffats. Det är en gammal stridsfråga framför allt för låglönegrupper och arbetare. Det kostade mycket pengar, men nu är det genomfört. Sjukpenningersättningen har höjts från 60 å 65 procent till i genomsnitt 80 procent av inkomsten. Läkemedelsrabatterna innebär att ett inköp på apotek kostar högst 15 kronor. Det är en stor reform, som framför allt kommer låglönegrupperna till godo. Höj ningen av folkpensionerna är betydande, och vi har nu lagt fram en plan för hur folkpensionen undan för undan skall höjas framför allt för de människor som inte har ATP. De nya bostadstilläggen, som utbetalas från och med i år, innebär ett stöd framför allt för de låglönegrupper, som ni alla säger er vara så varmt intresserade av. Bidragsförskotten för barn till ogifta och frånskilda har förbättrats, Bosättningslånen har ökat både till antal och belopp. Daghemsplatserna har fördubblats sedan år 1964. Vi räknar med att ytterligare 7 000 dagshemsoch fritidshemsplatser skall komma till stånd detta år. Förra veckan aviserade vi att ett mycket gammalt önskemål kommer att realiseras: avgiften för läkarbesök inom den offentliga sjukvården blir 7 kronor. Det innebär en kraftig sänkning, och samtidigt slipper patienten att ligga ute med pengarna. Sedan har vi också det gamla kravet att pensionärerna skulle få förlängd ersättning från sjukkassan. Ja, herr talman, jag skulle kunna fortsätta.

Fråga nu dessa människor om de är villiga att skriva under på det betyget som givits här, att det inte händer någonting i svensk politik! Jag är övertygad om att det åtminstone för någon miljon lågavlönade människor står som obegripligt att man kan påstå att det inte händer någonting när man har dessa ting framför sig. Till slut en enda sak ytterligare. Mot bakgrunden av vad jag nu har sagt tycker vi det är ganska kränkande när två av oppositionens talare från denna talarstol säger, att vi totalt förändrat vår politik från valrörelsen till nu. Det är inte sant. Jag skall gärna, om ni vill, läsa upp vad det var socialdemokratiska partiet gick till val på 1968. Jag är övertygad om att varje rättvis värdering av vad vi lovade och vad som har uträttats kommer att visa, att det inte är sant när det påstås att det har skett en förändring inom socialdemokratin. Vi går att förverkliga vad vi lovade i 1968 års val. Är ni med oss är det bra, går ni emot oss är det tråkigt; men då får vi ta konflikterna, precis som vi gjort under större delen av efterkrigstiden.

Herr talman! Herr Erlander sade att jag kom med moraliska omdömen, och han tyckte att det var förfärligt. Jag skall inte diskutera vad jag sade i mitt föregående anförande — det går att läsa i protokollet. Jag hoppas dock att vi nu efter statsministerns anförande kan konstatera att vi i en kommande valrörelse inte från socialdemokratiskt håll kommer att få höra att oppositionens talesmän står i mer eller mindre skumma intressens tjänst, att personer som arbetar inom det fria näringslivet låter arbetarens trygghet väga ganska lätt mot en femöring. Vi kommer alltså inte att få höra sådana omdömen om tjänstemän och experter — och det är de som leder företagens utveckling — som vi hört från en del socialdemokrater under tidigare valrörelser. Jag hoppas detta är fastslaget och att herr Erlander — i den mån han har något att säga till om när han avgått som partiordförande — kommer att i varje fall privat, kanske också offentligt, protestera mot sådana omdömen. Detta tycker jag är ett bra resultat av denna debatt. Det är åtskilliga inom det socialdemokratiska partiet som behöver höra detta. Sedan säger herr Erlander att han under förra året hela tiden velat diskutera metoderna att förbättra marknads hushållningen. Det är bra att en del inom socialdemokratiska partiet får höra också detta. Herr Erlander har sagt samma sak tidigare, men det verkar som om en del skulle haft svårt att uppfatta det. Jag tycker därför det är nyttigt att det slås fast att socialdemokraterna har i princip samma system för det ekonomiska livet som vi andra. Det gäller här, som herr Erlander sade, att förbättra detta system. Och i mitt anförande försökte jag just ge exempel på de förutsättningar som måste föreligga, där staten har uppgifter för att få marknadsekonomin att fungera väl. Det var, herr Erlander, inte ett anförande som gick ut på att allt var felfritt inom marknadsekonomin. En av förutsättningarna för att marknadsekonomin skall kunna fungera väl och vi skall slippa komma in i ett centraldirigerat socialistiskt system är bl.a. att statens planering, framför allt dess ekonomiska planering, sker på längre sikt. Herr Erlander sade icke någonting som gav vid handen att staten skulle kunna tänka sig att planera på längre sikt än vad som nu har varit fallet. Allt var väl, menade herr Erlander, det framgick mycket klart och tydligt. Har man alltså inte större intresse av att försöka förbättra det nuvarande bristfälliga ekonomiska planeringssystem som regeringen tillämpar, kommer marknadsekonomin inte heller att fungera så bra som den skulle kunna göra. De svenska medborgarna kommer heller inte att få det så bra som de skulle kunna ha. Sedan sade herr Erlander att vi vid remissdebatten 1968 bedömde den konjunkturpolitiska situationen alldeles galet. Till det vill jag först säga att vi då inte bara talade om januari och februari månader — vilket väl var ett misstag som herr Erlander gjorde om jag fattade honom rätt. Vi diskuterade hela situationen 1968. Vi lade fram konkreta förslag som vi ville skulle leda till och som hade lett till en förbättrad sysselsättningssituation för ett stort antal medborgare i vårt land. Regeringen sade nej. Då uppställer sig frågan: Är statsminister Erlander nöjd med att vi 1968 hade ett rekordartat stort antal människor som icke var sysselsatta i normal produktion? Det finns, herr talman, ingen möjlighet att dra någon annan slutsats än att herr Erlander var ganska nöjd med de insatser som regeringen gjorde. Vi tycker att de människor som i onödan gick arbetslösa verkligen har rättighet att hysa en annan mening — och det har de alldeles säkert. Det intressanta är också — som jag erinrade om — att Landsorganisationen och Industriförbundet, som enligt vad en del människor tycker skall ha i någon mån olika utgångspunkter, har riktat precis samma kritik mot regeringen. Det har, anser de, varit fel att regeringen inte varit villig att vidta mer allmänt verkande åtgärder under både 1967 och 1968. Herr Erlander kan givetvis underkänna deras omdömen också. Det står oss alla fritt att underkänna varandra. Men jag tror att dessa kommentarer visar att herr Erlanders försök att karaktärisera vår debatt i början av förra året var fullständigt missvisande. Vidare sade herr Erlander att han hade hoppats så mycket på den här remissdebatten och att man skulle ta upp väsentliga samhällsproblem. Jag tog visserligen inte upp alla, men jag skall nämna några som jag berörde. Frågan om marknadsekonomin försökte jag verkligen ställa i viss belysning. Jag försökte vara kritisk mot statsmakternas uppträdande i fråga om marknadsekonomin. Herr Erlander sade verkligen inte särskilt mycket på den punkten trots att han använde en hel del ord. Jag talade om dilemmat mellan de allmänt verkande medlen och de specialinsatta och visade på att den situation som nu råder i norrlandslänen verkligen är sådan att arbetslösheten där är ett större problem nu än för ett an tal år sedan. Herr Erlander hade ingenting att säga om den saken. Beträffande förhållandet mellan staten och kommunerna, som är en enormt viktig fråga för låginkomstgrupperna, frågade jag om vi i dag inte skulle kunna få ett besked från regeringen att man är villig att ta upp dessa problem. Inget svar kom. Men, herr Erlander, om Ni nu inte vill lämna något besked så kom inte och påstå att oppositionen inte har tagit upp väsentliga spörsmål i denna remissdebatt!

Herr talman! Det är kanske litet svårt att följa statsministern i de olika vindlingar som han företar bland de olika frågorna. Ibland tycker jag att det är nästan lika komplicerat som att lösa Vindelälvens problem, men jag skall i alla fall försöka tala om en del av de punkter som statsministern har talat om. Sin vana trogen gjorde herr Erlander den där vackra målningen, som vi alltid får. Jag skall inte nämna vad den brukar kallas, men nog fanns både stugan och sjön och björkarna med där. Den politik som oppositionen hade föreslagit förra året skulle ha inneburit ett misslyckande, sade statsministern. Det påståendet skall jag genast ta upp till behandling. Hur är det egentligen med den där vackra bilden av år 1968?

Vilket av det som jag här nu nämnt är det som statsministern vill påstå inte har inträffat? »Att äta är detsamma som att svälta — bara tvärt om», sade en gång studenterna i Lund, och det är just detta som statsministern här har gjort. Vi hade rätt, när vi diskuterade våra förslag vid förra årets remissdebatt. Vi ville föra en aktiv konjunkturpolitik. Vi sade: »Sätt i gång arbeten så att folk får nånting att göra!» Men regeringen sade nej till detta och avslog samt och synnerligen de förslag som vi förde fram. Detta gjorde inte socialdemokraterna förr i tiden, utan då drev det parti jag företräder och socialdemokraterna tillsammans en aktiv konjunkturpolitik, som vi lanserade när det rådde stora besvärligheter och arbetslöshet i vårt land. Jag nämnde i början av mitt anförande något om de vindlingar som statsministern gjorde när han talade om vinstintresse och om hur ett samhälle bör organiseras. Han gick emellertid lättvindigt förbi två av de väsentliga möjligheterna att företa en inkomstutjämning, dvs. han berörde inte med ett ord hela socialpolitiken och skattepolitiken. Ändå hade jag tagit upp detta i mitt anförande — men jag utber mig naturligtvis inte den nåden att allt vad jag säger tvunget skall bemötas. Det är dock här fråga om väsentliga och stora poster i vårt lands ekonomi som kan användas för en utjämnande politik. Men detta var väl inte så viktigt för statsministern, eftersom han inte alls tog upp det. Vad beträffar företagens beskattning ställde jag mig lika förvånad över vad som statsministern uttalade i detta fall, ty jag vet inte vem det är som har föreslagit en sänkt företagsbeskattning. Vi från vår sida känner inte alls till detta förslag, och vi har i varje fall inte lagt fram något sådant. Jag är glad över att statsministern mer och mer har närmat sig vår ståndpunkt, när han säger att vi bör sätta oss ner och resonera om dessa saker. Tänk, vi har hållit på med att föreslå socialdemokraterna i många år att vi skulle ha vad vi kallade rundabordskonferenser. Vi skall kanske sluta upp med att använda det namnet och i stället säga att vi skall sätta oss ner och resonera så att vi kan lösa inflationens och arbetslöshetens problem, som är det största och besvärligaste för oss. Med detta vill jag bara konstatera att den ljusa bild som statsministern tecknade får allt retuscheras åtskilligt och att det inte var någon lyckad politik som socialdemokraterna förde under 1968 utan till mycket stor del en misslyckad politik. Vad innebär då den stora valsegern? I detta fall var statsministern mycket känslig och talade om den i långa avsnitt av sitt anförande. Vad först gäller de pengar som satsades i valrörelsen var detta också en känslig sak. Det finns ingen redovisning från socialdemokratiskt håll hur mycket pengar som satsades i valrörelsen. Jag såg en artikel i Arbetet om denna sak, men den var så oredig att ingen kunde bli klok på hur mycket pengar som egentligen hade satsats i valrörelsen. Men det är ett tacknämligt löfte som getts i årets remissdebatt på denna punkt. Låt oss få en redovisning av alla fackföreningsmedel och andra medel som satsades i valrörelsen 1968! Jag förstår att det är förmätet av oss att tala om att en del andra medel kommit till användning. Jag kan tänka mig att det måste ha rått en så stor arbetslöshet bland artisterna att socialdemokraterna visat synnerligen stor människovänlighet och anlitat en hel del framstående artister som fått god betalning för att stötta upp litet grand i den socialdemokratiska valrörelsen. Beträffande näringslivet, som det nu talas så mycket om — och jag tror att regeringen i många fall uppskattar näringslivets förtjänster i vårt land, ty det måste man också göra när det till största delen är privat — skulle jag vilja fråga: Hur känner man sig inom näringslivet när det gång på gång talas om att det måste till många fler statliga företag på olika områden? Blir det inte så att man inom näringslivet känner med sig att man inte fyller måttet, eftersom det nu skall startas så mycket på det statliga området — detta så misslyckade område som statsministern inte alls ville diskutera? Varför inte ge några exempel på fall inom Sverige och andra länder där statlig företagsamhet lyckats mycket bra. Tag som exempel ett svenskt statligt företag, som inte har monopolställning och som inte endast avser att utnyttja naturtillgångar, och visa hur det fungerar! Vi har ju diskuterat Durox tillräckligt, så vi behöver inte ta upp det nu igen. Det är dock en affär som visar hur det kan gå. Jag vill sedan anföra några synpunkter beträffande budgeten. Statsministern påstår att vi har samma förutsättningar att diskutera budgeten som det socialdemokratiska partiet har med regeringsansvaret och går därefter helt lättvindigt in på att diskutera ekonomisk politik. Ja, visst har vi möjligheter att se på nationalbudgeten som sådan, men här gäller det ju budgetens olika siffror, som statsministern ville påstå att vi inte hade lagt fram något alternativ till. Det är ju, som jag tidigare har sagt, fråga om utgifter på 42 miljarder kronor, där vi inte kan bedöma hur förslagen blir förrän efter den 11 januari. Vi föreslår en diskussion på längre sikt. Tror statsministern att vi helt hastigt kan ta in 800 miljoner kronor i en budget, vilket den sänkta folkpensionsåldern skulle komma att kosta? Skall den sänkningen verkligen genomföras på ett enda år? Vi tycker inte så utan anser att den skall planeras på längre sikt. är det då så egendomligt att vi inom centern säger att en debatt om ekonomisk politik eller en debatt om budgeten inte skall behandla bara det enda år som ligger framför oss? Debatten måste sträcka sig också över åren längre framåt. Det vore verkligen intressant om vi kunde få mera debatt i aktuella frågor. Hur skall vi kunna nå högsta möjliga produktion? Hur skall vårt näringsliv se ut? Skall det baseras på statliga företag, som inte har lyckats visa sin konkurrenskraft, eller skall vi driva ett sådant näringsliv som centern föreslår, dvs. att vi förlitar oss på ett privat näringsliv? Staten skall dock inte vara overksam, ty det finns en rad områden, där vi kan vidtaga sociala åtgärder i syfte att åstadkomma en rättvis fördelning. Statsministern hann tyvärr inte med att diskutera detta i dag, men det kan komma flera tillfällen, och då vore det intressant att få tala litet om inkomstklyftorna och sådana saker.